Herr talman! Den Raskska skadeglädjen över felaktiga uppgifter skall jag bara kommentera genom att säga att det bör vara ett väl känt för I hållande för herr Rask att alla officiella uppgifter här i Sverige om forskningspolitiska satsningar som regel är för lågt upptagna på grund av ofullständiga redovisningar. Det är ett väl känt faktum, och den av oss anförda 171 siffran ligger säkerligen betydligt närmare sanningen än den underskattande siffra som herr Rask anfört. Det är en detalj i sammanhanget. Sedan sade herr Rask att det här är ingenting nytt — det är någonting som vi haft tidigare, det är bara en litet annorlunda form. Det stämmer väl inte! Nu är det väl herr Rask som far med oriktiga uppgifter, för det finns åtminstone två viktiga faktorer som är helt nya. Först och främst har det kommit in en industripolitisk och forskningspolitisk sida av saken, som är väsentligt mer styrande för dessa delar av den svenska politiken än vad de tidigare samarbetsformerna var. Sedan är det så — om jag är rätt underrättad, och jag bygger i det avseendet på Jan Annerstedts bok Makten över forskningen — att till ELDO-projektet, dvs. den militärt orienterade delen av det här rymdkomplexet, gav Sverige tidigare ingenting. Men nu har ELDO-projektet bakats in i det nya större samarbetsprojektet ESA, till vilket Sverige kommer att bidra med en gemensam pott. Det betyder alltså att detta ingalunda uteslutande är en satsning på fredliga uppgifter. Dessutom skall man vara litet försiktig med uttrycket ”uteslutande fredliga medel”, därför att man måste se detta i perspektivet att det är rustningsindustrier och rustningskoncerner som hela tiden sysslar med de här sakerna och att även den formellt icke militära delen av deras verksamhet har relevans till och är indirekt kopplad till deras huvudändamål, dvs. upprustning. Så sade herr Rask att han inte var rädd för att det skall bli någon utländsk styrning av svensk industri och politik. Det må jag väl ändå säga är märkligt. Jag menar inte att den sak vi debatterar i dag skulle vara speciellt avgörande eller medföra någon stor förskjutning av maktförhållandena, men tillsammans med en rad andra ting, herr Rask, är detta beklagligt. Vi har dessa växande multinationella koncerner som etablerar sig här och som villigt och ofta med stor hänsynslöshet gör sina dispositioner på den svenska arbetsmarknaden. De har ett växande inflytande. Vi har det växande beroendet av EG, där vi förbundit oss att acceptera dess principer för hur kapitalrörelser skall få fullföljas, och vi har nu som ytterligare ett exempel och ytterligare en punkt i detta stora komplex av förändringar den ökade bundenheten inom ett avsnitt av svensk industrioch forskningspolitik. Till sist vill jag ställa några frågor till herr Rask. Jag är förvånad över att en representant som säger sig företräda arbetarrörelsen diskuterar på det sätt som herr Rask gör. Om man studerar hur herr Rask diskuterar, märker man att han talar om detta projekt och denna teknik som om det var någonting politiskt fullständigt neutralt. Allt tekniskt samarbete är bra, eftersom det hjälper utvecklingen framåt. Men har det då undgått herr Rask att det i svensk fackföreningsrörelse i dag förs en mycket seriös diskussion om forskningsprioriteringar och om vem som skall få styra forskningspolitiska initiativ och anslag? Svenska fabriksarbetareförbundet har i ett särskilt uttalande om just forskningspolitiken fäst uppmärksamheten på det för hållandet att svensk arbetarrörelse och fackföreningsrörelse har så ringa — Nr 43 inflytande över forskningspolitiken, att den ligger i universitetsbyråkra Torsdagen den tins och de privata stora koncernernas händer.

Svensk arbetarrörelse utövar ju inte något nämnvärt inflytande på hur forskningsresurserna används. Min första fråga är då: Hur ser herr Rask på problemet att detta tenderar att förhindra angelägna politiska omprioriteringar? Till slut: Hur ser herr Rask på de problem som uppstår, när Sverige i nuvarande politiska läge ingår denna typ av samarbete med Juan Carlosregimens Spanien? Det må väl ändå vara tillåtet att såsom representant för en riktning inom svensk arbetarrörelse påminna om vad regimen i Spanien historiskt representerar för svensk och internationell arbetarrörelse. Tycker herr Rask att det är utrikespolitiskt lämpligt att Sverige ingår denna typ av samarbete med det fascistiska Spanien?
Herr talman! Bara några ord till herr Svensson i Malmö. Han diskuterar på sitt sätt både i dag och alltid. Jag skall inte fälla några värdeomdömen om hans sätt att diskutera. Herr Svensson talar om en helt förändrad forskningsinriktning för ESA. Både forskning och industripolitik har tidigare ingått i ESRO. Det är alltså en omorganisation av denna rymdorganisation som vi nu diskuterar. Vi debatterar inte några större frågor — näringsutskottets betänkande nr 17 och ingenting annat. Men sin vana trogen inför herr Svensson helt andra saker i resonemanget. ELDO läggs ned i och med att den nya rymdorganisationen bildas. En del av ELDO:s tillgångar överförs till ESA. Jag är medveten om att man kan diskutera vad som är krigsmateriel och vad som tjänar krigsindustrin. Men jag undrar ändå om inte även lastbilar i krigssituationer kan betecknas såsom krigsmateriel — och bilindustrins vara eller inte vara skall vi väl inte diskutera här i kväll?
Herr talman! Jag är ledsen att jag inte kan åstadkomma den av herr Rask förväntade idealsituationen att vi diskuterar varje ärende utan någon som helst tanke på dess större sammanhang och dess politiska anknytning till de uppfattningar som svensk arbetarrörelse står för och bör stå för. Det är nu en vana för oss socialister att göra de kopplingarna. Det är att beklaga att herr Rask inte har samma goda vana. Låt mig återigen upprepa två frågor som herr Rask inte har svarat 173 på och som är väsentliga ur arbetarrörelsens synpunkt i det långa forskningspolitiska och industripolitiska perspektivet. Tycker herr Rask att det, när man ingår i ett samarbete på en teknologiskt och industripolitiskt viktig och delvis, kan man väl säga, farlig sektor, i första hand är de stora rustningskoncernerna i EG-länderna som är det lämpligaste urvalet av samarbetspartners? Vore det inte lämpligt för en neutral nation, som ändå vill säga sig ha en arbetarregering, att välja ett något vidsträcktare och något mera balanserat urval av samarbetspartners? Och vad anser herr Rask om att Sverige i den nuvarande situationen ingår ett industripolitiskt, forskningspolitiskt och rymdpolitiskt samarbete med Spanien?
Herr talman! Svensk socialdemokratis inställning till Spanien känner herr Svensson i Malmö väl till. Låt mig vidare säga att tio västeuropeiska stater skall ratificera konventionen. Bland dessa tio är, som herr Svensson i Malmö tidigare sade, Danmark men även Schweiz, Holland, Belgien, Frankrike och England. Det är inte alls något ensidigt urval.
Herr talman! Om urvalet består av nationer av vilka den överväldigande majoriteten är knuten till ett bestämt militärt allianssystem och samtliga dessutom är kapitalistiska industrinationer och samarbetspartnern i fråga också i praktiken är dessa nationers stora industriella rustningskoncerner, är det då, herr Rask, ett allsidigt samarbete? Jag bara frågar. Vi skall väl inte använda den typen av orimliga påståenden. Det är ett problem, som även herr Rask måste se i ögonen, att det är ett ensidigt samarbete. Till sist: Jag vet att svensk socialdemokratis inställning till Spanien är väl känd. Det är inte detta vi diskuterar. Jag beklagar att regeringen, utskottet och herr Rask just nu håller på att göra den mindre väl känd.

Herr talman! Det finns en liten rad i justitieutskottets betänkande nr 16, i slutet på utskottets ställningstagande, som i varje fall enligt min bedömning karakteriserar hela ärendet. Utskottet föreslår enhälligt att ikraftträdandet skjuts från den 1 januari 1976 till 1 april 1976.

Detta ärende är komplicerat. Det har också redan börjat förekomma i debatter och i ledare i pressen. Ganska intressant är en ledare som helt nyligen fanns i en borgerlig, moderat Stockholmstidning, som enbart — Nr 43 utgick ifrån begreppet hemfrid och diskuterade kring detta. I ett litet Torsdagen den stycke säger man, att utrymmet inte tillåter närmare diskussion av det 11 december 1975 intressanta juridiska problemet, nämligen vad som skall rubriceras som — grov stöld. Det må nu vara sagt, fortsätter tidningen, att det är möjligt Ändring i brottsbalatt herr Geijer har rätt i att man mer allmänt sett bör undanta inbrott — ken som särskild kvalifikationsgrund. Sedan fortsätter tidningen dock med att gå in på tanken om hemfrid och den allmänna opinionen. Jag tror att detta är ett sätt att ytterligt förenkla det här ärendet. Därför kommer jag, fastän jag är reservant, att gå ganska grundligt till väga när jag presenterar tankegångarna bakom propositionen och reservanternas ställningstagande till frågan. Skall man se det historiskt har man egentligen anledning att gå nära nog hundra år tillbaka. Ända fram till 1 januari 1965 gällde 1864 års strafflag. Den ersattes av den nuvarande brottsbalken. I brottsbalken finns stöldbrotten upptagna i 8 kap. För stöld straffas den, säger brottsbalken, som olovligen tar vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det om tillgreppet innebär skada. Enligt bestämmelsen i 4 § andra stycket skall vid bedömandet huruvida brottet är grovt särskilt beaktas om det förövats medelst inbrott eller avsett sak som någon bar på sig, om gärningsmannen varit försedd med vapen, sprängämnen eller annat dylikt hjälpmedel eller om gärningen eljest varit av särskilt farlig art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada. Brottsbalken innebar ingen saklig ändring då det gäller exempel på kvalifikationsgrunder för grov stöld. Men, och det är här problemet ligger, däremot höjdes straffminimum från att tidigare ha varit straffarbete i en månad eller fängelse i två månader till frihetsstraff i lägst sex månader. Det var samma höjning av minimistraffet som samtidigt genomfördes för vissa andra grova förmögenhetsbrott. Avsikten med ändringen av straffminimum var ursprungligen, och enligt förarbetena, endast att förskjuta gränserna mellan normalfallen och den grova formen av brott och alltså inte att åstadkomma en straffskärpning i och för sig. Jag tillhörde, herr talman, första lagutskottet som arbetade ett år med nuvarande strafflag. Jag erinrar mig mycket väl det remissutlåtande som hade kommit från Advokatsamfundet, där samfundet uttalade sina farhågor för att denna straffskärpning kanske kunde få en icke önskvärd effekt, alltså en starkare och strängare bedömning av grövre brott. Det har sedan visat sig att så verkligen har blivit förhållandet. I justitiedepartementet har man utarbetat en promemoria och den promemorian upptar bl.a. ett par rapporter som brottsförebyggande rådet har initierat; en av professor Thornstedt och en av hovrättsrådet Grönvall Grönvalls rapport är enligt vår åsikt alldeles särskilt intressant. Han påpekar att höjningen av straffskalans minimum för grov stöld har lett till en inte avsedd skärpning av straffutmätningen genom att man inte till normalfallen av stöld fört över de lindrigare brott som tidigare bedömdes som grov stöld. När han resonerar om orsaken anger hovrätts 177 rådet Grönvall att förarbetena är föga vägledande för att avgöra rubriceringsfrågan; ungefär samma slutsats som Advokatsamfundet drog redan 1963 och 1964 då utlåtandet över förslag till brottsbalk lades fram. Hans rapport tyder på att strafftiderna för stöld och grov stöld ändrats under åren 1961-1970. För stöld har medelvärdet för de utmätta frihetsstraffen minskat från 3,7 månader till 3,2 månader. Däremot har det genomsnittliga frihetsstraffet för grov stöld ökat från 5 1/2 månad under den sista tiden av strafflagens tillämpning till närmare 8 månader under åren 1969 och 1970. Han frågar sig vad som kan vara anledningen till detta. Han säger att man vad det gäller brottslighetens svårighetsgrad visserligen kan göra gällande att tillgreppen efter brottsbalkens tillkomst genomsnittligt sett tycks ha avsett något större värden än under den närmast föregående tiden. Men det bör då, säger han, samtidigt framhållas att den påvisade straffskärpningen främst har avsett tillgrepp av egendom under 500 kronors värde. Att tillgreppsvärdet, åtminstone vid jämförelsevis låga belopp, tillmäts relativt liten betydelse, framgår av rättspraxis. Det finns exempel på att tillgrepp genom sommarstugeinbrott, där någon tagit föremål som haft ett värde som inte överstigit 500 kr., av domstolarna har bedömts som grov stöd. Men tillgrepp av biltillbehör för ca I 000 kronars värde i en verkstadslokal, utan att tillgreppet föregicks av inbrott, har bedömts som enkel stöld. Han har också en annan infallsvinkel när han skall försöka förklara det här förhållandet. Han säger att straffhöjningen även kan tänkas ha sin grund i det förhållandet att brottsklientelet ändrats, t.ex. genom att vi har fått en ökad andel yrkesförbrytare eller en genomsnittligt högre kriminell belastning hos de tilltalade. Av hovrättsrådet Grönvalls undersökning framgår att 77 96 av dem som efter brottsbalkens tillkomst dömts för grov stöld var arbetslösa och att anteckningar mycket ofta förts om tecken på alkoholism — i 73 96 av fallen. Dessa uppgifter passar mycket väl in i den bild vi redan tidigare har haft av kriminalvårdens klientel, nämligen att det finns starkt underlag för att hävda att det i mycket stor omfattning är fråga om ett klientel med betydande sociala problem av olika slag. Det har förefallit hovrättsrådet Grönvall, promemorieskrivarna i justitiedepartementet och också justitieministern när han undertecknade regeringens proposition nr 42 till detta års riksmöte mindre sannolikt att detta klientel skulle vara särskilt straffvärt. Därför finns det verkligen starka skäl för antagandet att de tillgreppsbrott som enligt strafflagen regelmässigt bedöms som grov stöld i praktiken i de allra flesta fall också kommit att rubriceras som grov stöld enligt brottsbalken. Eftersom det genomsnittliga frihetsstraffet har, som jag nämnde tidigare, ökat drar man slutsatsen att en sådan utveckling verkligen inte var åsyftad. Under åren 1965-1971 dömdes mellan 4 000 och 5 300 personer för grov stöld. Alla uppgifter som finns tillgängliga tyder på att det därmed till allra största delen var fråga om inbrottsstöld. I departementspromemorian säger man att allt detta talar för att brotten i ett betydande antal fall snarare tyder på det förhållandet att de är oöverlagda och begångna under alkoholpåverkan. Därför kan de knappast tas som uttryck vare sig för någon särskild yrkesskicklighet eller för vad man numera menar med kvalificerad kriminalitet. Och därför har man kommit till den slutsatsen att det är mer befogat att i förevarande sammanhang nå fram till en ordning som innebär att beteckningen ”grov stöld” reserveras för de gärningar som — efter en mer allsidig bedömning av alla omständigheter som föreligger i det aktuella fallet — framstår som särskilt kvalificerade. Det synes därvid inte uteslutet att det i många fall kan finnas skäl att fästa större avseende vid andra moment i gärningsmannens handlingssätt än det faktum att han har begått ett inbrott. De här resonemangen leder fram till förslagen i propositionen 42. När det gäller grov stöld innebär förslagen att inbrott utgår ur de i lagtexten angivna omständigheter som man särskilt skall beakta när man i domstolarna skall ta ställning till huruvida brottet är grovt. I stället har man fått en komplettering, ett nytt rekvisit, som tar sikte på om gärningen är av särskilt hänsynslös art. Dessa resonemang och de förslag som ligger till grund för förevarande proposition har varit ute på remiss, och praktiskt taget samtliga remissinstanser har tillstyrkt. Det är också värt att notera att lagrådet, som har fått yttra sig, ingenting har att erinra mot att inbrottsmomentet utgår ur exemplifieringen. Lagrådet säger att man har anledning att vänta sig en mer nyanserad bedömning av inbrottsstölderna. Därmed, säger lagrådet, tillgodoser man också rådande kriminalpolitiska strävanden att begränsa användningen av frihetsberövande påföljder. Därför är lagrådets slutsats att det i och för sig inte har någon erinran mot att inbrott i fortsättningen inte tas upp som exempel på kvalifikationsgrund för grovt brott. I ett visst avseende har departementschefen icke tagit hänsyn till lagrådets synpunkter. Lagrådet nöjer sig nämligen med att föreslå att man behåller 8 kap. 4 § utan annan ändring än att orden ”förövats medelst inbrott eller” utgår. Lagrådet har icke bedömt det nödvändigt att ta in en skrivning om att gärningen varit av särskilt hänsynslös art. Utskottet har dock varit enigt i sin bedömning att 8 kap. 4§ helt kan godtas i det skick som den har framlagts av departementschefen i propositionen. Vad är det då som har förändrat bilden under den tid vi i utskottet har diskuterat dessa frågor? Jo, till propositionen har fogats ett par motioner från centeroch moderathåll.

Men man har i dessa motioner också — och detta finner jag särdeles inkonsekvent — framhållit att inbrott i någons hem skall bedömas särskilt hårt.

Det är en straffskärpning som man knappast hade väntat sig skulle tillstyrkas av utskottets värderade ordförande, som i fjol avlämnade en motion vilken tillstyrktes av justitieutskottet. Hon tog där upp rånbegreppet och anförde att minimistraffet för rån är anmärkningsvärt högt. Där sade hon också att råntvång inte alltid är en så allvarlig sak som man skulle kunna tro när man tar del av straffsatsen för rån. Jag tycker för min del att ungefär samma omdöme skulle kunna avges nu, inte minst om man allvarligt tar del av hovrättsrådet Grönvalls rapport. Därför har vi på socialdemokratiskt håll reserverat oss, och vi har gjort det utifrån två utgångspunkter. Den första är av rent principiell art. Vi anser nämligen att man måste, som det står i propositionen, göra en mer allsidig bedömning av de här frågorna. I propositionen talas det också mycket tydligt om varje människas behov av att kunna känna sig fredad i sitt eget hem.

Något som ytterligare gör det hela mycket besvärligt och svårtolkat är att vi inte riktigt vet vad majoriteten egentligen menar med hemfrid. I varje fall kommer det att bli väldigt svårt att skriva tillämpningsföreskrifter och få några ledande domar. Hemfrid har nämligen inte endast att göra med allas vår önskan att få vara trygga och fredade i våra hem, ty begreppet hem kan också gälla en tillfällig bostad. Det kan röra sig om ett hotellrum där jag tar in någon vecka eller ett par dagar, det kan röra sig om en hytt på en båt och det kan röra sig om ett tält. Straffskyddet mot hemfridsbrott avser också en gård eller trädgård som tillhör bostaden och de uthus och ekonomibyggnader som finns där. Under utskottets behandling har det t.o.m. påpekats att om man skidar i utkanten av en främmande tomt, bryter man egentligen mot hemfriden. Vi reservanter menar att man skall ta fasta på avsikten med den föreslagna reformen, nämligen att få en påtagligt mer differentierad bedömning av sådana tillgrepp som f.n. regelmässigt bedöms som grov stöld; det gäller särskilt fall där tillgreppet föregåtts av ett inbrott.

Av denna anledning, därför att vi önskar en allsidig belysning av varje brott även av denna art och därför att vi vill komma till rätta med den icke önskade straffskärpning i fråga om dithörande brott som har vuxit fram efter den nuvarande brottsbalkens tillkomst, har vi reserverat oss. Jag ber att få yrka bifall till den till betänkandet fogade reservationen, vilket innebär avslag på utskottets hemställan i motsvarande del.

Herr talman! Utskottets ärade vice ordförande sade att hon inte minst mot bakgrunden av att frågan om grov stöld har väckt uppmärksamhet i dagspressen ämnade behandla ärendet grundligt. Jag tycker för min del att detta ärende är förtjänt av en grundlig behandling alldeles oavsett om det har varit kommenterat i dagspressen eller inte. Jag skulle vilja börja med att erinra om vad man i den gamla strafflagens 20 kap. 5§ i dess äldre lydelse ansåg vara inbrott. Det är en ganska lång uppräkning, men den är mycket fullständig.

Man lämnade alltså ingenting åt slumpen i den gamla lagtexten. Intentionerna bakom nu gällande brottsbalk har varit att man inte som grov stöld schablonmässigt bör bedöma varje harmlöst inbrott, t.ex. när värdet av det tillgripna är synnerligen ringa. Att regelmässigt som grov stöld beteckna exempelvis en gärning då någon bryter sig in i ett snabbköp och stjäl en back öl eller i en kiosk och tar ett par limpor cigarretter kan te sig orimligt. Så tolkar inte heller lagstiftarna f.n. de bestämmelser som i dag gäller om grov stöld. Förslagen i propositionen beträffande grov stöld syftar till att ändra rättstillämpningen när det gäller att bedöma om en stöld skall anses vara grov. Grundtanken bakom förslaget är att tillvägagångssättet vid ett tillgrepp inte längre skall tillmätas samma betydelse som hittills utan att större avseende skall fästas vid det obehag och det lidande som ett hänsynslöst agerande från gärningsmannens sida innebär. Inbrott kommer inte längre att bli en självständig kvalifikationsgrund för grov stöld. Så långt har utskottet enhälligt ställt sig bakom den av departementschefen föreslagna lagtextändringen och motiveringarna. Jag vet inte om jag uppfattade utskottets vice ordförande rätt, men fröken Mattson poängterade särskilt att alla remissinstanser har godtagit — och att lagrådet också har ställt sig bakom — förslaget att utmönstra inbrott som särskild kvalifikationsgrund. Om det uttalandet skulle avse en polemik mot utskottsmajoriteten, så är det syftet felaktigt eftersom hela utskottet är överens om det riktiga i att man tar bort inbrott som särskild kvalifikationsgrund. Sedan nämnde utskottets vice ordförande att man från reservanternas sida i varje fall hade fäst stort avseende vid vad hovrättsrådet Grönvall uttalade beträffande den utveckling mot en allmän straffskärpning som har skett i fråga om grov stöld efter brottsbalkens tillkomst. Men jag vill erinra om att utskottet har accepterat detta. Vi har inte velat polemisera mot den beskrivning som han har gjort. När fröken Mattson säger att han gör gällande att denna utveckling beror på att vi har en stor andel yrkesförbrytare som ägnar sig åt inbrott och att andelen grova brott har ökat, så har jag inte heller i det avseendet någon invändning att göra. Det är möjligen när man också drar slutsatsen att det egentligen är socialt utslagna personer som begår brott som jag sätter ett frågetecken. Min personliga bedömning är att vi i dag har att räkna med att det är samma personer som kommer tillbaka gång efter gång och begår samma typ av brott och att vi alltså kan beteckna dem som yrkesförbrytare. Frågan är om man inte när det gäller yrkesförbrytare har anledning att se allvarligare på situationen. Det är väl inte så konstigt att dessa personer rubriceras som arbetslösa, för de lever ju på brott — det är deras inkomstkälla. Men jag skall inte fördjupa mig så mycket i den här analysen.

Vi delar också uppfattningen att fall där betydande skadegörelse eller andra negativa följder i form av per sonligt obehag eller lidande förekommit bör hänföras till den strängare straffskalan. Men jag vill klargöra, herr talman, att med detta upphör åsiktsgemenskapen i de här frågorna. I motioner från moderat håll och från representanter för centerpartiet har betonats att det finns ett särskilt behov av att vara fredad i den egna bostaden och att det är angeläget att slå vakt om vad man brukar betrakta som hemfrid. Men propositionen verkar i den här delen i rakt motsatt riktning. Departementschefen talar visserligen om att det är naturligt att inbrott i någons bostad bedöms som allvarligare än inbrott i ett vindskontor eller en lagerlokal och att angrepp på den personliga integriteten bör anses särskilt kvalificerade, men därmed menar nog herr justitieministern något helt annat än att värna om hemfriden i dess vanliga bemärkelse. Detta framgår inte minst när man tar del av de exempel på integritetskränkningar som enligt justitieministerns mening skall anses särskilt kvalificerade. Det är de redan berörda tillgreppen hos gamla, sjuka eller handikappade personer och tillgrepp hos sovande nattetid. Även departementschefens uttalande att man skall fästa avseende vid om gärningsmannen var övertygad om att lägenheten eller villan för tillfället var helt obebodd är belysande för den inställning som departementschefen och regeringen har i den här frågan. Det verkar egentligen som om man inte insåg att en rationellt tänkande inbrottstjuv planerar sitt inbrott just när han har anledning att tro att bostaden är tom och när alltså risken för upptäckt är minimal. De här fallen är antagligen normalfallen, men enligt justitieministern och propositionen skall normalfallen av tillgrepp i bostad inte kvalificera för beteckningen grov stöld, även om det är fråga om inbrott — det skall krävas att det föreligger alldeles speciella förhållanden. Det är den här uppfattningen som vi inom utskottsmajoriteten inte kan ställa oss bakom. Den hemfrid som vi vill värna sträcker sig betydligt längre. Personkretsen är inte begränsad till gamla, sjuka, handikappade eller sovande, och inte heller bör det vara ett krav att tillgreppet skett nattetid för att en stöld i ett hem skall anses grov. Till hemfriden hör, menar vi, inte enbart skyddet till person, utan hemmet och de ägodelar som finns där är någonting som även lagstiftningen bör särskilt värna om. Detta gäller ju även om man är bortrest och över huvud taget om man för längre eller kortare tid vistas på annat håll. Det är också så 183 numera att många av oss har kunnat skaffa sig sommarhus eller fritidsstuga eller vad man vill kalla det. Många av oss satsar också all fritid på att försöka göra de här fritidshusen så trivsamma som möjligt. och i dem har familjen ofta funnit en gemenskap i arbete och förströelse. I många fall är det här fråga om ett andra hem där vi vistas så ofta vi kan och där vi kanske förvarar ägodelar som visst inte alltid har så stort marknadsvärde men som har desto större affektionsvärde eller eljest är av särskild betydelse för oss. Även de här s.k. andra hemmen anser vi böra särskilt skyddas av samhället. Inbrott där — och jag vänder mig speciellt till herr justitieministern i det här hänseendet — är inte bagateller. Som vi ser det är detta särskilt straffvärda förfaranden, oavsett om någon bor där vid tiden för tillgreppet eller inte. I enlighet härmed har de borgerliga utskottsrepresentanterna stannat för den lösning som framgår av justitieutskottets betänkande. Lösningen innebär att man godtar departementschefens förslag till ändring av lagtexten och utmönstrar inbrott som särskild kvalifikationsgrund men accepterar förslaget att det skall anges att gärningen har varit av särskilt hänsynslös art. Framför allt skall däri ligga en bedömning av om gärningen innefattar kränkning av någons hemfrid. Det centrala i utskottsmajoritetens skrivning innebär följande. Redan det att någon olovligen tar sig in i och stjäl i annans hem skall regelmässigt anses vittna om en sådan hänsynslöshet att gärningen bör bedömas som grovt brott. Detta har utskottets vice ordförande behagat kalla för felaktigt, men vi i utskottsmajoriteten tycker att det är alldeles riktigt. Och den uppfattningen tror jag inte är i egentlig mening partiskiljande, om man talar med de s.k. gräsrötterna — ett i och för sig fånigt uttryck. Jag tror faktiskt att många människor här i landet delar den uppfattningen att man inte enbart skall ha ett skydd till person utan också ett särskilt skydd för det som betecknas med begreppet hemfrid, i varje fall hemfrid i trängre mening. Som utskottet har uttryckt saken omfattar de fall som det här är fråga om sådana brott där gärningsmannens tillvägagångssätt också innebär hemfridsbrott i dess mest typiska eller ursprungliga form, alltså intrång i någons hem. Och vad som menas med begreppet hem har väl delvis framgått av vad jag tidigare sagt. Men jag bör kanske ändå understryka att begreppet hem är mindre vidsträckt än bara begreppet bostad, som ju återfinns i brottsbalkens bestämmelser om hemfridsbrott.

Detta har också klargjorts under utskottets överläggningar, men jag vill poängtera det också här, så att det sedan inte råder någon oklarhet på den punkten. Bedömningen av om gärningen skall rubriceras som grov stöld skall alltså — och det tror jag är viktigt att understryka här — grundas på samtliga föreliggande omständigheter. Även om någon i ett enskilt fall har stulit - Nr 43 i samband med intrång i annans hem kan det naturligtvis föreligga om Torsdagen den ständigheter som gör att gärningen ändå inte framstår som så kvalificerad 11 december 1975 att den kan rubriceras som grov stöld. Men enligt utskottsmajoritetens = mening bör huvudregeln vara att sådana tillgrepp skall bedömas som = Ändring i brottsbalgrov stöld, oavsett om gärningen har varit förbunden med inbrott eller — ken inte. I det sammanhanget kan det kanske vara värdefullt att nämna att motionärernas och utskottsmajoritetens uppfattning, även om den står i strid med justitieministerns, stämmer väl med de tankegångar som nyligen har framförts i den svenska kriminalpolitiken. Jag tänker då speciellt på den rapport som brottsförebyggande rådets arbetsgrupp för kriminalpolitiska frågor lagt fram och där straffrättsprofessorn Hans Thornstedt säger att enligt hans mening skulle det i dagens läge vara rimligare att tillgrepp i förening med hemfridsbrott eller olaga intrång betraktades som grov stöld än att, som nu är praxis, stöld medelst inbrott nästan undantagslöst rubriceras som grov stöld. Thornstedt menar att man också bör överväga om inte stöld av personliga tillhörigheter, som ägaren kan antas vara särskilt fäst vid eller har lagt ned mycket arbete på, bör betraktas som grov stöld. Det är sådana tankar som kommit till uttryck i utskottsmajoritetens skrivning, och de stämmer således med uttalanden som gjorts av experter inom kriminalpolitiken. Innan jag övergår till mera allmänna reflexioner vill jag ställa en fråga till utskottets vice ordförande. Fröken Mattson sade — om jag förstod henne rätt — att det skulle bli svårt att skriva tillämpningsföreskrifter till utskottsmajoritetens ståndpunktstagande. Vad menar fröken Mattson med att det skall skrivas tillämpningsföreskrifter? Vem skall skriva dessa? Det som domstolarna har att rätta sig efter är det som står i propositionen, i utskottsbetänkandet och i det beslut som riksdagen har fattat. Det är de källorna som domstolarna skall gå efter. Mig veterligt skall det inte förekomma några tillämpningsföreskrifter. Men jag kanske kan få en förklaring på vad fröken Mattson menade, eftersom ni upprepade detta ett par gånger. Herr talman! Avslutningsvis skulle jag vilja göra några mer allmänna reflexioner. Ingen som med intresse följt justitieministerns många inlägg i den kriminalpolitiska debatten — och vem har inte gjort det — förvånas väl egentligen så mycket över förslaget i den här propositionen. Som jag ser det är förslaget ett uttryck för den i ordets egentliga mening röda tråd som går igenom den socialistiska kriminalpolitiken. De enskildas skydd mot skada på grund av brott försvagas alltmer samtidigt som samhället med olika åtgärder ser till att skydda sina intressen. Jag tänker exempelvis på att fängelse ju är normalstraffet enligt skattebrottslagen, under det att fängelsestraffet som påföljd enligt justitieministern bör höra till undantagen när det gäller brott mot enskilda. Ändå borde den nyligen presenterade statistiken när det gäller brottsutvecklingen verkligen ge en tankeställare. Under perioden april-september i år jämfört 185 med föregående år hade inbrotten i bostad ökat med inte mindre än 32 26. Inbrott i källare och vindskontor har ökat med 46 96. Det totala antalet brott mot förmögenhet har ökat med 17 96. Till detta kommer att när det gäller inbrott i bostadslägenhet eller i villa endast 15 96 av fallen klaras upp. För Stockholms vidkommande lär uppklarningsprocenten när det gäller dessa brott ligga så lågt som på 8 å 10 26. Polisen saknar som regel resurser till brottsplatsundersökningar. Flertalet anmälningar hamnar i pärmar på hyllorna. Flertalet tjuvar går fria. Allmänheten avstår från att anmäla brott — de vet att ingenting händer ändå. Både allmänhet och polis tycks ha gett upp. Det är situationen i dag när vi nu har att behandla den här propositionen. Om propositionens och utskottsminoritetens förslag skulle vinna riksdagens gillande kommer skyddet för den enskilde att ytterligare minska. Jag skulle vilja fråga justitieministern om ni verkligen menar att den här åtgärden är lämplig i dagens situation mot bakgrunden av den mycket kraftiga ökning av just denna typ av brott som vi i dag upplever. I detta sammanhang måste jag också återkomma till det som justitieministern sade i samband med domstolsverkets öppnande, nämligen att rättvisan inte längre får kosta vad den kostar - man måste göra prioriteringar. Jag delar inte den uppfattningen. Jag menar att det är ett krav som medborgarna har rätt att ställa, att samhället satsar de resurser som behövs för att skapa största möjliga rättstrygghet och för att skydda medborgarna till liv och egendom. Jag skulle vilja ställa en fråga till justitieministern: Får brottsligheten kosta den enskilde och samhället vad den kostar? Jag såg en uppgift i en tidning för ett tag sedan att Stockholmspolisen år 1967 räknade med att det stals genom inbrott i lägenheter och villor för en summa på över 2 milj.kr. Man räknar med att siffran under innevarande år kommer att stiga till 30 milj.kr. Tycker justitieministern att det är i detta läge som man bör framlägga en proposition som gör det ännu mer frestande att begå inbrott i någons hem, att tiden nu är inne för en väsentlig inskränkning i det skydd som tidigare har gällt hemfriden och att tiden nu är inne att säga att vi måste spara på samhällets kostnader för rättsskyddet? Nej, herr talman, jag tror att tiden nu i stället är inne för att verkligen markera att statsmakterna är oroade över utvecklingen, att det är nödvändigt att vidta beslutsamma åtgärder till skydd för den enskilde och att det därför är nödvändigt att med straffrättsliga stadganden även fortsättningsvis skydda hemfriden. Det måste nu klargöras att det är nödvändigt att vidta åtgärder för att minska de stora ekonomiska förluster som enskilda medborgare får vidkännas genom den ökande brottsligheten. Det är slutligen nödvändigt att vi nu inte längre förhalar den alltför gamla frågan om ersättning till brottsoffer. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan. Men innan jag slutar skulle jag avslutningsvis vilja ge en mycket blygsam blomma till herr justitieministern för att han nu äntligen tillmötesgått de motionärer som under några års tid föreslagit dels de ändringar be Nr 43 träffande rånstadgandet som nu presenteras i propositionen, dels att man Torsdagen den skulle kunna förena villkorlig dom och skyddstillsyn med dagsböter. 11 december 1975
Herr talman! Det är förbluffande att höra sådana omdömen som fru — ken Kristenssons om ett lagförslag som i sin helhet har tillstyrkts av postverket, kriminalvårdsstyrelsen, Landsorganisationen, Svenska bankföreningen, Svenska försäkringsbolagens riksförbund, Föreningen Sveriges skyddskonsulenter och skyddsassistenter. Dessa och en lång rad andra instanser har tillstyrkt förslaget att slopa inbrott som exempel självständig kvalifikationsgrund. Till detta kommer att lagrådet, vars omdömen fru Kristensson annars brukar åberopa nära nog som en katekes, har ställt sig bakom förslaget. Jag tycker att man får en helt annan bild än den fru Kristensson förmedlade när man ordentligt studerar propositionen. Jag vet inte om jag uppfattade fru ordföranden rätt när jag fick intrycket att fru ordföranden tror att det fortfarande finns en lång rad yrkesförbrytare. Det är mycket möjligt att det gör. Men jag citerade hovrättsrådet Grönvall, som dock studerat utvecklingen från 1961 till 1970 och kommit fram till att 77 96 av dem som efter brottsbalkens tillkomst dömts för grov stöld var arbetslösa och att 73 926 i sina handlingar hade anteckningar om tecken på alkoholism. Jag tror med andra ord att det finns fog för att säga att huvuddelen av dem som har dömts för inbrott enligt domstolarnas bedömning är socialt utslagna. Det som enligt vår uppfattning är betänkligt med majoritetens ställningstagande — jag tänker då på införandet av hemfridsbrottet i sammanhanget — är att det kommer att bli mycket svårtolkat. Man har inte föreslagit någon ändring i lagtexten, men man vill ändå föra in begreppet hemfrid. Man säger att stöld i annans hem, även om den inte är förbunden med inbrott, regelmässigt skall bedömas som grov stöld. Jag är visserligen ingen jurist, men enligt vad jag tror mig förstå kommer då alla sådana brott att hamna i en högre strafflatitud. Utskottet fortsätter sedan med att säga att man självfallet skall ta hänsyn till alla föreliggande omständigheter. Man frågar sig då om detta kommer att ske ovanför denna strafflatitud. Följden kan alltså bli en skärpning. Av den anledningen gick jag in på domstolarnas tillämpning. Jag menade att domstolarna kommer att få svårt med rättstillämpningen - man kan läsa fel efter en lång dag. Jag tror och är övertygad om att domstolarna kommer att få svårt att finna sig till rätta innan de kommit fram till en lämplig rättstillämpning.
Herr talman! Jag tackar vice ordföranden för detta klargörande. Hon menade alltså inte att tala om tillämpningsföreskrifter utan avsåg att säga att domstolarna möjligen kunde få svårigheter med rättstillämpningen. Då har vi åtminstone fått klarhet på den punkten. 187 Jag vill med en viss envishet återkomma till vad jag sade i mitt första inlägg, nämligen att hela utskottet är ense om att man skall slopa inbrott som självständig kvalifikationsgrund. Remissinstanser, lagråd, utskottsmajoritet och utskottsminoritet har denna uppfattning. Det är därför ingenting att polemisera om. När det sedan gäller frågan om hur stort antalet yrkesförbrytare är kan jag inte säga att jag vet någonting om det med bestämdhet. Men jag tycker att alla informationer som man får från polisens arbete tyder på att det ständigt är samma personer som kommer tillbaka, att de ägnar sig åt kriminalitet som någon form av yrkesutövning. Det är inte så konstigt att de inte skaffar sig något annat yrke, eftersom de livnär sig på kriminalitet — det kan man ju också göra, även om det inte är så aktningsvärt. Utskottets vice ordförande säger till slut att det måste bli väldigt svårt för domstolarna vid deras rättstillämpning, eftersom det här blir något slags höftning. Jag påstår, herr talman, att utskottsmajoritetens skrivning är minst lika klar som de motivuttalanden som finns till nuvarande brottsbalk. Vi säger att man skall ta hänsyn till samtliga föreliggande omständigheter men slår klart fast att skyddet av hemmet måste omgärdas med särskilda straffsanktioner och att en kränkning av det skyddet regelmässigt måste betraktas som hänsynslöst. Jag tror att det är ganska klara verba, som domstolarna inte bör ha svårt att förstå. Framför allt tror jag att människor i allmänhet kommer att förstå och uppskatta detta.

Utskottet säger att gärningar av angivet slag — alltså när man intränger och stjäl i annans hem — ”i regel får anses vittna om en sådan hänsynslöshet som enligt den i propositionen föreslagna lagtexten skall utgöra en särskild kvalifikationsgrund för grovt brott”. Därmed kommer man ifrån den individuella bedömning som propositionen avser skall göras, där hänsyn också skall tas till om brottet har varit av särdeles hänsynslös art. Utskottsmajoriteten säger: ”Dylika tillgrepp bör alltså —-—-- regelmässigt bedömas som grov stöld.” Det är ju högre strafflatituder för grov stöld. Därför är det väl ovanför denna strafflatitud som man skall grunda omdömet när man gör en allsidig bedömning av samtliga föreliggande förhållanden. Jag tror att det kommer att krävas tid innan domstolarna får klart för sig vad majoriteten egentligen menar. Propositionens tankegångar om individuell prövning finns i varje fall inte med i majoritetens förslag.
Herr talman! Den allsidiga bedömningen är verkligen ingen nyhet — den finns i nu gällande brottsbalk och i både majoritetens och mino ritetens skrivning. Men jag bestrider bestämt, fröken Mattson, att vi - Nr 43 inom utskottsmajoriteten skulle slå fast att man skall utgå från hem Torsdagen den fridsbegreppet i dess helhet. Det står tydligt och klart att det ”innebär 11 december 1975 hemfridsbrott i dess mest typiska eller ursprungliga form” och at det = alltså är hemmet som skall skyddas. Hemfridsbrott enligt brottsbalkens = Ändring i brottsbalmening innefattar som bekant uthus, trädgård och sådant. Jag trodde ken att fröken Mattson hade fått detta klart för sig under utskottssamman

Herr talman! De tider som talarna har antecknat sig för har inte hållits, men jag skall försöka att på den korta tid som jag har angivit klara av vad jag har att säga. Både fröken Mattson och fru Kristensson har ganska ingående redovisat innehållet i regeringens proposition 1975/76:42, och jag skall därför hoppa över det. Jag går i stället direkt in på den delfråga i propositionen som utskottet är oenigt om. Det gäller, som vi har hört och som framgår av utskottsbetänkandet, frågan huruvida tillgrepp i någons hem normalt skall bedömas som vanlig stöld eller som grov stöld. Utskottsmajoriteten menar att ett sådant brott regelmässigt skall bedömas som grov stöld. Syftet med de nu aktuella ändringarna i brottsbalken är att i större utsträckning än hittills ge domstolarna möjlighet att välja den brottsrubricering som bringar rättspraxis i bättre överensstämmelse med de intentioner som låg bakom brottsbalken och med den mer nyanserade syn på stöldbrotten och på brottsligheten över huvud taget som vunnit allt starkare anslutning under senare år. Förslaget kan också göra det lättare för domstolarna att anpassa påföljdsvalet till utvecklingen på det kriminalpolitiska området. I det avseendet ligger regeringens förslag i linje med de riktlinjer för den framtida kriminalpolitiken som dragits upp i centerpartiets kriminalpolitiska program. Därför ansluter vi oss också till det här förslaget, dock med det enda undantaget att vi anser att inbrott och stöld i någons hem skall bedömas som allvarligare och mera straffvärt än vad departementschefen menar. Fröken Mattson nämner ordet inkonsekvent, men vi avser inte hemfridsbrott i hela dess vidd utan enbart när det är fråga om någons hem. Även departementschefen är i viss mån inne på de tankar som vi har, när han säger att det bl.a. är av betydelse var och när ett inbrott äger rum och att det är naturligt att inbrott i någons bostad bedöms som allvarligare än inbrott i ett vindskontor eller i en lagerlokal. Detta är bra, men sedan säger departementschefen att bedömningen också skall kombineras med en bedömning av det mått av hänsynslöshet, exempelvis i form av betydande skadegörelse, som gärningsmannen visar vid inbrottet. Även andra negativa följder, t.ex. i form av personligt lidande eller obehag som uppstår i samband med tillgreppet och under det fortsatta | händelseförloppet, bör enligt departementschefen beaktas, förutsatt att de omfattas av gärningsmannens uppsåt. 189 Vi vill i stället på ett mer markerat sätt värna om hemfriden och hemmets enligt lag så speciellt fredade sfär, som vi anser inte får ifrågasättas. Det är därför vi säger att gärningar som består i att någon intränger och stjäl i annans hem regelmässigt skall bedömas som grov stöld. Angrips således hemfriden på det här sättet bör följaktligen ett sådant brott vid bedömningen innebära en sådan hänsynslöshet som enligt det föreliggande lagförslaget skall utgöra en särskild kvalifikationsgrund för grovt brott. Detta är grundtanken i utskottsmajoritetens förslag liksom i motionen från centerpartiet. Samtidigt vill vi ändock överlåta till domstolarna att i speciella fall göra andra bedömningar och ta andra hänsyn. Det gör vi genom att säga att ställningstagandet alltid bör grundas på en allsidig bedömning av samtliga föreliggande omständigheter. Det är precis så som departementschefen uttrycker sig i propositionen. Varför är vi nu så angelägna om att freda hemmet mera än andra områden? Vi har i det här landet sedan urminnes tider värnat om hemmet på ett alldeles speciellt sätt, och den uppfattningen omfattas av alla medborgare — unga och gamla, fattiga och rika. Det är därför som vi vill fortsätta att slå vakt om de värden som omfattas av begreppet hemfrid. Jag förmodar att ingen ännu har glömt vilka protester som restes, när vår justitieminister råkade kalla inbrott i sommarstugor för bagatellbrott. Jag vet att han inte menade på det sättet, men reaktionen blev på sina håll mycket kraftig. Man kan tänka sig en lågavlönad arbetare som slitit och släpat för att spara till något mycket eftertraktat. Så raseras allt detta när målet är nått. Det är begripligt att han då inte kan se ett sådant brott som en bagatell. Vi får nog akta oss mycket noga för att inte släppa efter så pass långt att inbrott och stölder i någons hem kommer att betraktas som bagatellbrott. Det finns inte heller något gehör för en sådan inställning hos den laglydiga delen av befolkningen — dvs. hos de människor som arbetar och tar ansvar i och för samhället. Det är inte heller fråga om ändring i lagtexten utan i motivtexten. För mig är det obegripligt att inte reservanterna har kunnat ansluta sig till de synpunkter som utskottsmajoriteten har enats om. Det tror jag faktiskt att också väljarna — även de som står bakom reservanterna —- tycker. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till justitieutskottets hemställan.

Herr talman! I justitieutskottets betänkande nr 16 med anledning av propositionen 1975/76:42 med förslag till lag om ändring i brottsbalken jämte motioner tas också upp frågan om vilka brott som skall betraktas som grov stöld. Tidigare har en stöld ansetts såsom grov om den ”förövats medelst inbrott”. På den punkten föreslår propositionen en ändring. Kriteriet ”förövats medelst inbrott” tas bort ur lagtexten och begreppet ”av hänsynslös art” tillförs berörd paragraf i brottsbalken, 8 kap. 4 §. Förslaget ligger enligt min mening i stort sett i linje med den kri minalpolitik som vi vill föra i vårt land. Jag är något förvånad över - Nr 43 den kraftiga kritik som tidigare har framförts mot förslaget, när vi ändå Torsdagen den allesammans i huvudsak ställer oss bakom det. På en punkt har emellertid 11 december 1975 även jag en annan mening än den som propositionen står för. Jag skall I strax komma till den saken. Ändring i brottsbal Såsom exempel på stöld av hänsynslös art anger justitieministern om ken någon med stölduppsåt bryter sig in hos sovande personer. I ett sådant fall, säger justitieministern, bör det inte råda någon tvekan om att vederbörande har gjort sig skyldig till grov stöld.

Det finns alltså markerade kriterier. Vad justitieministern slutligen kommit fram till och som jag tycker är riktigt är att ändringsförslaget syftar till att ge vägledning för en mer differentierad bedömning bl.a. av olika slags inbrottsstölder. Denna strävan hälsar jag med stor tillfredsställelse. Jag vill ställa mig bakom den. På den punkten behöver inget missförstånd föreligga. Trots detta har jag vissa invändningar att göra. De gäller, som tidigare talare har varit inne på, inbrott i någons bostad. Nu vet jag mycket väl att bostad är ett vitt begrepp. Min partikamrat Ola Nyquist kommer att ta upp de aspekterna i sitt inlägg, och jag kan därför här gå förbi de problemen. Jag vill emellertid framhålla att det inte finns någon som helst anledning att uppförstora dessa problem på det sätt som sker i reservationen. Det står klart i utskottsbetänkandet att det är fråga om att skydda bostaden i dess egentliga mening, alltså att slå vakt om hemmet. Därför är jag väldigt förvånad över att reservanterna inte har förstått det utan uppfattat bostaden som ett mycket vidare begrepp än vad utskottet avser. Tidigare talare har redogjort för hur utskottet ser på frågan om inbrott i någons bostad. Vi kan inte undgå att knyta ett särskilt intresse till en gärning som består i att någon intränger och stjäl i annans hem, alltså fall där tillvägagångssättet också innebär hemfridsbrott. Flera talare har sagt — herr Polstam underströk det senast med verklig kraft — att värdet av hemfrid är så stort, att det måste vara en mycket viktig samhällsangelägenhet att slå vakt om den. Det vill också jag kraftigt stryka under. Att bryta sig in och stjäla i någons bostad vittnar enligt min mening om en sådan hänsynslöshet som den föreslagna lagtexten talar om. En sådan gärning bör därför i regel bedömas som grov stöld. Såvitt jag förstår kan inte det ställningstagandet, som reservanterna påstår, innebära en straffskärpning. Ingen har nämligen gjort gällande att inbrott i bostad skall ses som ett isolerat rekvisit vid bedömningen. Det har ingen påstått, och ingen har menat det. Utskottsmajoriteten har under utskottsbehandlingen och nu i betän 191 kandet klart sagt ifrån att ställningstagandet alltid skall grundas på en allsidig bedömning av samtliga föreliggande förhållanden. Att man kan bortse från detta faktum kan jag inte begripa, men man talar ju som om det sagda inte fanns i utskottsbetänkandet. Det är den allsidiga bedömningen vi är ute efter. Sker det en sådan, så uppnås den målsättning som vi alla är ense om och som justitieministern med så övertygande argument har pläderat för, nämligen en mera differentierad bedömning av sådana stöldtillgrepp som f. n. bedöms som grov stöld. En mera differentierad bedömning vill vi alla ha. Det är klart att det funnes mycket mer att säga i det här ärendet, men jag skall fatta mig kort och nöjer mig med att yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag har en bestämd känsla av — diskussionen här har kanske visat detsamma — att det för den oinvigde kan komma att ställa sig ganska svårt att av handlingarna i ärendet utläsa vad som egentligen är den reella skillnaden mellan propositionen, utskottsmajoriteten och reservanterna då det gäller frågan i vad mån tillgrepp i hemmen skall anses som en försvårande omständighet. Med det här har jag velat säga att spörsmålet, såsom också vice ordföranden nämnde inledningsvis, är en svår fråga med många nyanser. Alla är ense om att inbrottsrekvisitet skall tas bort i lagtexten. Samtidigt tycks alla också vara ense om att de s.k. hemfallen skall bedömas som grov stöld i den mån de kränker den personliga integriteten och hemfriden. Jag har inte hört någon invändning på den punkten. Dessa fall låter sig också naturligen täckas in av lagtextförslagets uttryck om gärning som är av hänsynslös art. Alla tycks också, eller borde i alla fall vara ense om att från hemfallen undanta de typiska bodräktsfallen, oavsett om det rör sig om dödsbo-, samägandeeller familjefallen. De fallen är ju med nuvarande lagstiftning privilegierade, dvs. i de fallen anses ofta förmildrande omständigheter föreligga, innebärande lägre straffsatser än för stöld. Någon skärpning härvidlag har inte heller ifrågasatts. Man kan alltså inte tala om alla tillgrepp i hemmet generellt som en försvårande omständighet. Såvitt jag kan förstå har motionärerna inte uppmärksammat distinktionen mellan bodräktsfallen och övriga tillgrepp. En helt annan sak är att också ett bodräktsfall kan anses som grov stöld därest omständigheterna är särskilt försvårande, dvs. enligt nuvarande lagstiftning bl.a. om gärningen begås medelst inbrott, och i den föreslagna lagstiftningen om gärningen är av hänsynslös art. De fallen kan vi alltså ta bort från tillgreppsfallen.

11 december 1975 För egen del ansluter jag mig till utskottsmajoritetens skrivning, och = jag gör det av följande skäl. Åndring i brottsbal Den departementspromemoria som ligger till huvudsaklig grund för ken propositionen redovisar, som utskottets ordförande här tidigare nämnde, en promemoria författad av Hans Thornstedt. Den har anknytning till ett grupparbete inom brottsförebyggande rådet om en revidering av förmögenhetsbrotten. Jag skall något utförligare stanna vid den promemorian. Thornstedt gör det intressanta konstaterandet att den enskilde numera har stora möjligheter att skydda sig mot ekonomiska förluster till följd av förmögenhetsbrott genom försäkringar och hjälp från samhället. Däremot är det svårare för honom att skydda sig mot lidanden och obehag som tillgrepp av hans personliga egendom och kränkning av hemoch arbetsmiljö medför. I det hänseendet skulle, menar Thornstedt, straffskyddet kanske behöva förstärkas. Han drar slutsatsen att det i dagens läge skulle vara rimligare att tillgrepp i förening med hemfridsbrott eller olaga intrång betraktades som grov stöld än att, som sker i rättstillämpningen, stöld medelst inbrott nästan undantagslöst rubriceras som grov stöld. Sammanfattningsvis anger Thornstedt att en översyn av förmögenhetsbrott bör gå ut på en viss förskjutning av syftet med stadgandena från skydd mot ekonomisk skada till skydd för integritet och solidaritet. Jag finner att departementschefen redovisar samma principiella uppfattning då han framhåller att i de nu berörda fallen ”den personliga integriteten och tryggheten mot störningar av vad som räknas till hemfriden bör komma i förgrunden”. Utskottsmajoritetens skrivning ansluter sig till denna uppfattning. Även reservanterna biträder såväl inledningsvis som senare i reservationen uttalandet att det är angeläget att värna om hemfriden. Men man bör alltså observera att liknande uttalande görs av både departementschefen och utskottsmajoriteten. Efter detta konstaterande tycker jag nog att reservanterna något slår in öppna dörrar då man talar om motionärernas fixering vid uttrycket ”tillgrepp i annans bostad” som en generellt försvårande omständighet. Såvitt jag förstår har utskottsmajoriteten tagit avstånd just från motionärernas definition på bostad. Som framgår av utskottsmajoritetens skrivning har motionärernas framställning nyanserats genom att utskottsmajoriteten talar om ett inträngande och stöld i annans hem =— alltså inte bostad — medelst ett tillvägagångssätt som också kan bedömas som hemfridsbrott i dess mest typiska eller ursprungliga form. Genom uttrycket ”inträngande” utesluts f.ö. de flesta normalfallen av bodräkt. Och genom hänvisning till hemfridsbrottet i dess mest typiska eller ursprungliga form har man klart avgränsat och begränsat hemfridsområdet. Med andra ord skjuter reser 193 vanterna, som jag sade, över målet då de ger sig in på en utläggning av gällande rätt med avseende på bostadsoch hembegreppen i brottsbalken 4:6 om hemfridsbrott och olaga intrång. Vad som anges av reservanterna vill jag på intet sätt bestrida riktigheten av, i och för sig, men reservanternas invändningar riktar sig snarare mot motionärerna än mot utskottsmajoritetens mera restriktiva bedömning av hembegreppet. Självfallet kan man inte, herr talman, laborera med ett alltför vidsträckt bostadsbegrepp. Det ligger redan i den av alla delade principiella uppfattningen att det i första hand gäller sådana tillgrepp som innebär störningar av den personliga integriteten, och det skall sammanställas med lagtextens uttryck ”gärning av ——— hänsynslös art”. Till yttermera visso uttrycker reservanterna detta förhållande genom att hänvisa till de särskilt försvårande fall, då andra människors integritet och känsla av trygghet och säkerhet verkligen kränks eller hotas på ett allvarligt sätt. Möjligen kan det föreligga en gradskillnad mellan utskottsmajoritetens och reservanternas uppfattningar. Denna är emellertid inte större, såsom jag ser det, än att den ryms inom den ram inom vilken rättstillämpningen kommer att hålla sig med utgångspunkt i lagtextens ordalag, dvs. ”hänsynslös gärning”. Samtidigt måste vi väl från utskottsmajoritetens sida medge att inte heller uttrycket ”hemfridsbrott i dess mest typiska eller ursprungliga form” är helt fritt från invändningar. Klart står emellertid till en början att s.k. olaga intrång enligt brottsbalken — jag avser nu olaga intrång i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe — självfallet inte avses. Detta område var över huvud taget inte skyddat av bestämmelser om hemfridsbrott före brottsbalkens införande 1962. Olaga intrång i den nuvarande utformningen är förvisso inte heller ett ”typiskt hemfridsbrott”. Detta framgår f. ö. av själva brottsrubriceringen: olaga intrång. Utöver alla olaga intrångsfall kan man dessutom kort och gott skala bort alla de ytterlighetsfall, bl.a. det som fröken Mattson hänvisade till, nämligen gårdsfallet, som i och för sig korrekt redovisas som gällande rätt av reservanterna. Som jag ser det gäller det att i första hand bedöma allvaret i den störning av den personliga integriteten, tryggheten och säkerheten som ingreppet innebär och att därefter med hänsyn till alla föreliggande omständigheter bedöma i vad mån hemfriden kränkts. Störningens inriktning, omfattning och allvar bestämmer alltså hemfridens gränser och innebörd. Med undantag för den utpräglat centrala hemmiljön som skyddat område, det vi populärt brukar tala om som ”inom hemmets väggar”, är alltså hemfridsbegreppet inte entydigt och det är heller inte oföränderligt. Begreppet kan variera från fall till fall allt efter omständigheterna. Även om det sker utifrån något olika utgångspunkter uttrycker såväl utskottsmajoriteten som reservanterna situationen på det sättet att frågan om tillgrepp i hemmet under alla förhållanden bör grundas på en allsidig bedömning av samtliga föreliggande omständigheter. Vi kan — det tycker jag nog — på goda grunder utgå från att det just är en sådan bedömning som kommer att ske i rättstillämpningen sedan i lagstiftningen det närmast absoluta inbrottsrekvisitet utmönstrats.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

Herr talman! Jag känner behov av att redovisa mina invändningar till utskottets ställningstagande och vill till en början göra det genom att erinra om vissa fakta som återgivits i propositionen. När brottsbalken trädde i kraft 1965 höjdes minimistraffet för grov stöld till fängelse sex månader. Detta förslag hade under remissbehandlingen föranlett viss kritik. Flera remissinstanser påpekade att det fanns risk för att det i en del fall skulle leda till förlängningar av strafftiderna. I anledning därav betonades i propositionen att ändringen innebar en förskjutning av gränsen mellan normalfallen och den grova formen av brottet och att syftet alltså inte var att åstadkomma en allmän straffskärpning vid ifrågavarande brott. Nå, hur gick det? Det material som jag redovisat i den proposition vi nu behandlar talar sitt tydliga språk. Före brottsbalkens genomförande tycks genomsnittsstraffet för grov stöld ha uppgått till 5,5 månader. Därefter har motsvarande tid gradvis höjts till uppemot 8 månader. När det gäller medelvärdet på straffet för stöld så har detta samtidigt sänkts från 3,7 månader till ungefär 3,2 månader. Man kan konstatera att år 1972 dömdes 4 541 personer för stöld och 5 072 för grov stöld. Jag har svårt att tro att detta är en riktig avvägning från kriminalpolitisk synpunkt. Redan straffrättskommittén betonade dessutom att man bör undvika en lagtillämpning som leder till att brottsbenämningarna mister sitt värde som uttryck för brottets svårighetsgrad. Det är också min bedömning att flertalet av de brott det här är fråga om torde vara oöverlagda och begångna under påverkan av alkohol. Undersökningar visar att nära 80 96 av de ca 5 000 personer som årligen döms för grov stöld är arbetslösa och företer tecken på alkoholism. Det är dem fru Kristensson kallar yrkesförbrytare. Syftet med det nu aktuella förslaget är i första hand att korrigera de vid brottsbalkens tillkomst icke avsedda följderna av höjningen av minimistraffen. En sådan åtgärd är berättigad. Ett straff som är längre än sex månader betraktas i dag som ganska strängt medan det för 10 år sedan inte ansågs vara särskilt kraftigt. Tanken med föreliggande förslag är att endast gärningar som är verkligt kvalificerade skall betecknas som grova. Med den av utskottet föreslagna skrivningen kommer det primära syftet med reformen i stora delar att gå förlorat. Det räcker emellertid inte med detta. I praktiken medverkar utskottsmajoritetens uttalanden till direkta skärpningar genom att nya brott förs in under den strängare straffskalan. Låt mig illustrera det sagda med några exempel. En yngling bryter sig vintertid in i en sommarstuga och tillgriper där en del matvaror och kläder. Ett bud som skall leverera varor till en olåst bostad upptäcker att ingen är hemma och begagnar tillfället att ta en del saker. Tillgrepp sker på ett hotellrum, i en båthytt eller ur ett tält. I samtliga dessa fall har gärningsmannen i praktiken gjort sig skyldig till ett hemfridsbrott, vilket enligt utskottsmajoritetens uppfattning skall leda till att tillgreppet regelmässigt skall bedömas som grov stöld. Det är ytterst angeläget att skydda medborgarnas personliga integritet och föra en sådan kriminalpolitik att medborgarna kan känna trygghet och säkerhet. Vissa inbrott sker under sådana förhållanden att gärningen bör betecknas som grov. Enligt propositionen skall domstolen ju alltid också göra en bedömning av den hänsynslöshet som gärningsmannen visat i det enskilda fallet. Men de kategoriska uttalanden som utskottsmajoriteten gjort kan leda till strängare straff än enligt nu gällande regler i många fall. Studera mina exempel. I samtliga fall skulle, enligt utskottets skrivning, domslutet bli grov stöld. Och, mina damer och herrar, det är utskottets skrivning som gäller för domstolarnas tolkning av förslaget, inte de tolkningar som man står och gör här i kammaren. Herr Nyquist torde kunna intyga att det är propositionens och utskottsbetänkandets skrivningar som ligger till grund för domstolarnas lagtolkning i rättspraxis, inte vad som sägs i kammaren. Uttalandena i betänkandet leder alltså till att man påtagligt vidgar tilllämpningen av bestämmelserna om grov stöld. Då måste konstateras att utskottsmajoriteten därmed också är beredd att ge uttrycket ”särskilt hänsynslös art” en mycket vidsträckt och urvattnad betydelse. Men utskottet har godtagit de av mig föreslagna ändringarna i lagtexten. Jag ifrågasätter därför om inte dess uttalanden innebär ett försök att motivledes ge den aktuella straffbestämmelsen en helt annan innebörd än lagtexten medger. Hur stämmer detta överens med den fundamentala legalitetsprincipen, nämligen att tolkningen av ett straffbud inte får gå över dess ordalydelse? Det är för övrigt just den principen som har föranlett de ändringar beträffande rånhotet som utskottet enhälligt ställt sig bakom. Jag förutsätter således att domstolen i enlighet med normalt språkbruk måste kräva mer för att en gärning skall betraktas som av ”särskilt hänsynslös art” än enbart det förhållandet att gärningsmannen vid tillgreppet visserligen gjort sig skyldig till kränkning av hemfriden men att kränkningen framstår som mindre allvarlig. Lagrådet har yttrat sig över det aktuella förslaget. Lagrådet hade inte något att erinra mot att inbrott i fortsättningen inte tas upp som exempel på kvalifikationsgrund för grovt brott. Däremot avstyrkte lagrådet förslaget att införa ett nytt kriterium på grov stöld som tar sikte på hänsynslösheten i gärningsmannens handlande. Som skäl härför åberopades bl.a. att det i remissen saknades belägg för att domstolarna inte redan nu iakttar sådana omständigheter. Enligt regeringens mening var detta inte tillräckligt för att framhäva medborgarnas rätt till ett starkt skydd mot kränkningar som hotar deras integritet, trygghet och säkerhet. Vi vidhöll sålunda förslaget att lagtexten borde kompletteras med ett exempel som särskilt tar fasta på den visade hänsynslösheten. Jag anser således att det varken från saklig eller principiell synpunkt finns anledning att beträffande grov stöld göra en annan gränsdragning än den jag föreslagit i propositionen. Utskottets skrivningar skulle — om de godtas — leda till en överdriven kriminalisering och motverka syftet med lagändringarna. Jag är övertygad om att domstolarna med utgångspunkt i de föreslagna ändringarna i lagtexten och de i propositionen angivna motiven kommer att kunna lösa uppgiften och värna om människornas integritet, trygghet och säkerhet på ett tillfredsställande sätt. Jag tror inte heller att de partier som står bakom utskottsmajoritetens förslag egentligen kan redovisa några sakliga skäl till sitt ställningstagande. I vad gäller moderata samlingspartiets företrädare i kriminalpolitiska frågor har jag noterat att justitieutskottets ordförande fru Astrid Kristensson — i varje fall när hon talar i riksdagen — ansluter sig till målen för regeringens kriminalpolitik. Men referaten från hennes odysséer ute i landet talar ett annat språk. Där vevar hon den gamla vanliga högervalsen. Och när jag hörde fru Kristensson här läsa upp en bestämmelse ur 1800-talets strafflag tyckte jag att det låg något nostalgiskt i hennes tonfall, som om hon önskade sig tillbaka till den gamla goda tiden. Det är uppenbart att moderaternas förhoppningar om stöd från en reaktionär opinion får styra handlingarna när det kommer till beslut. Och förhoppningarna har inte kommit på skam. I vad sedan gäller mittenpartierna är det också här klart att de beträffande föreliggande fråga har tagit en ställning som strider mot deras kriminalpolitiska program. Om man ser efter vad mittenpartierna tidigare sagt i kriminalpolitiska frågor kan jag till en början citera följande ur en folkpartimotion av herr Helén m.fl. till föregående riksmöte: ”Det stora felet i det traditionella straffrättsliga tänkandet har varit att man koncentrerat uppmärksamheten på effekten av själva påföljden, straffet. I själva verket är det så, att straffet endast är en del av reaktionssystemet och oupplösligt förbundet med polisens, åklagarens och domstolens verksamhet. För vår del tror vi mer på en allmänpreventiv effekt som medför stor risk för upptäckt, lagföring inför domstol och närstående reaktion. Om det kan konstateras att straffpåföljd för brott inte har en allmänt avskräckande effekt skulle man kunna inskränka fängelsestraffet till de fall då en sådan effekt föreligger och till de fall då ett omedelbart samhällsskydd är nödvändigt.” Och vidare: ”Man måste kräva att åtgärder som innebär frihetsberövande står i rimlig proportion till lagöverträdarens samhällsfarlighet.

Detta kan förstärka tendenserna till bristande tolerans mot den som avviker från vad som anses vara normalt beteendemönster. Brottslighet som har sin grund i sådana problem eller i sociala och ekonomiska förhållanden kan inte bemästras med kraftigare övervakning och skärpta straff utan måste angripas genom positiva förändringar av samhällsmiljön.” Jag citerar vidare: ”Påföljderna skall alltså enligt brottsbalken dels ha effekten att avhålla andra från brott, dels bidra till att återanpassa den som begått brott till ett laglydigt liv. Detta leder ofta till konfliktsituationer. Av hänsyn till den allmänna laglydnaden utdöms många gånger påföljder som, i stället för att leda till återanpassning av den dömde, bidrar till att hålla honom kvar i kriminalitet och ytterligare försvåra hans situation. Detta är en av orsakerna till den höga återfallsfrekvensen.” Herr talman! Vi har tidigare lyckats genomföra många reformer på det kriminalpolitiska området i betydande enighet. Det har varit en stor styrka. Det förefaller mig också som om centern och folkpartiet i princip företräder samma kriminalpolitik som regeringen. Uttalanden i t.ex. de berörda motionerna tyder på detta. Det är därför så mycket mera beklagligt om utgången i detta fall i praktiken skall bli beroende enbart av det förhållandet att förslaget råkat hamna på riksdagens bord vid en tidpunkt då nästa val är i sikte. Jag undrar därför om de unga liberaler och radikaler som gömmer sig i centerpartiet och folkpartiet verkligen tänker medverka till denna straffskärpning. Jag har t.ex. svårt att tro att folkpartiets nye ledare herr Ahlmark verkligen har för avsikt att — hand i hand med fru Astrid Kristensson —- ta detta steg tillbaka i kriminalpolitiken.

Nr 43 Herr talman! Skulle jag vara elak kunde jag påstå att det förefaller Torsdagen den dels som om herr justitieministern inte hade läst justitieutskottets be 11 december 1975 tänkande med tillräcklig noggrannhet, dels som om han inte hade lyssnat I på den debatt som har förts här. Men eftersom jag inte är så elak skall — Ändring i brottsbaljag inte säga detta. ken Jag vill emellertid ändå anföra följande.

Det exemplet faller således utanför den här debatten. Om herr justitieministern hade lyssnat litet bättre och framför allt läst utskottsbetänkandet ordentligt, borde detta ha varit helt klart. De två övriga exemplen, att bryta sig in vintertid i en sommarstuga eller att ett bud levererar varor i en tom lägenhet och därvid passar på att ta en del saker, står jag för. Jag tycker att det är bra exempel på hemfridsbrott där det finns behov av ett särskilt skydd. Det är också bra exempel därför att de visar just skillnaderna mellan utskottsmajoritetens och reservanternas ståndpunkter. Jag kanske skall understryka att när det gäller sommarstugor har vi — Som herr justitieministern väl ändå har noterat — klart utsagt att de bör ha karaktär av ett andra hem. För oss som har lyssnat till justitieministerns förkunnelse i olika sammanhang är, som jag sade förut, resonemanget emellertid inte så konstigt, för vi har till leda hört att sommarstugeinbrott är bagateller som man inte behöver fästa så stort avseende vid. Vi i utskottsmajoriteten tycker inte att det är bagateller. Sedan går justitieministern över till att tala om legalitetsprincipen, som vi skulle ha kränkt. Jag tycker att det är bra att justitieministern så tydligt slår vakt om den principen, för den är fundamental. Vi i utskottsmajoriteten slår också vakt om den, men jag vågar påstå att vi gör det i betydligt högre grad än herr justitieministern själv. Det var ju just på den punkten som lagrådet gav kritik och menade att begreppet ”av särskilt hänsynslös art” inte stämde med propositionens motivering till lagtexten. Jag påstår därför, herr talman, att utskottsmajoritetens motivering stämmer avsevärt bättre med uttrycket ”av särskilt hänsynslös art” och att vi således följer legalitetsprincipen på ett bättre sätt än vad propositionen har gjort. Vi tycker alltså att kränkningar av hemfriden är utmärkta exempel på gärningar som bör betraktas som speciellt hänsynslösa, men justitieministern säger i sitt anförande att det inte finns några sakliga skäl till detta. Det är bara att konstatera att vi har olika uppfattningar i den här frågan, och det är i och för sig inte så konstigt. Men jag bestrider, herr talman, det påstående som justitieministern gör, att utskottsma 199 joritetens ställningstagande skulle innebära ett steg tillbaka i kriminalpolitiken. Det är det inte. Som jag förut har sagt är skillnaden mellan majoritet och minoritet, mellan majoritet och justitieminister, att vi i utskottsmajoriteten vill värna om det som vi tycker är angeläget att värna om, nämligen hemfriden. Jag vågar upprepa att jag faktiskt tror att det är någonting som människor i allmänhet här i landet gillar och anser vara en rimlig och riktig uppfattning. Egentligen är det upprörande, herr talman, att behöva lyssna till herr justitieministerns påstående att vår inställning skulle vara motiverad av att det är val nästa år. Det är en utomordentligt viktig fråga, vi tar inget steg tillbaka i kriminalpolitiken, vår inställning stämmer med moderna kriminologers. Jag hänvisar till professor Thornstedt och brottsförebyggande rådet. Vill herr justitieministern påstå att professor Thornstedts förslag också är motiverat av att det är val nästa år? Kan inte herr justitieministern föreställa sig att vi verkligen vill slå vakt om hemmet och hemfriden och att det är detta enkla faktum som har utgjort motiveringen till att vi avvisar propositionen i den här delen och kommer med ett annat förslag?
Herr talman! Nu talar ju fru Kristensson i klartext. Ett av mina exempel gällde ett bud som skall leverera varor till en olåst bostad, upptäcker att ingen är hemma och begagnar tillfället till att ta en del saker. I det fallet skulle det enligt fru Kristensson vara ett minimistraff på sex månaders fängelse. Det räcker alltså inte för fru Kristensson att detta räknas som vanlig stöld med ett maximum på två års fängelse. Här är det inte, fru Kristensson, fråga om något förslag om avkriminalisering, ej heller något förslag om att fängelse skulle utbytas mot böter. Det var ett förslag som jag tror att hovrättsrådet Grönvall lade fram, och sådana bestämmelser finns i vissa andra nordiska länder, t.ex. i Finland, men det förslaget har icke tagits upp i propositionen. Det är alltså inte fråga om att ersätta fängelse med någon annan påföljd, utan det rör sig om längden av fängelsestraffet i detta fall. Om man inte kan följa propositionsförslaget i detta avseende utan vill gå på utskottsmajoritetens förslag, finner jag det alldeles uppenbart att det på åtskilliga punkter innebär en kraftig straffskärpning. Man kan inte i efterhand stå i riksdagen och göra olika tolkningar, som vi har hört av herr Westberg i Ljusdal, herr Nyquist och fru Kristensson, vad man egentligen lägger in i begreppet hemfrid, av hur vidsträckt och hur inskränkt det är. Det är försent. Vill man rätta till vad som här har gått vrångt i utskottsmajoritetens förslag, får man rösta på reservationen.
Herr talman! Jag återupprepar med en viss envishet mitt påstående att utskottsmajoritetens skrivning är helt klar på den här punkten. Det bör alltså inte vara någon svårighet för domstolarna när det gäller dessa Sedan vill jag fråga herr justitieministern: Är det inte så att man när Torsdagen den det gäller grov stöld vanligtvis brukar döma till skyddstillsyn — inte bara 11 december 1975 en utan flera gånger? Och någon diskussion om påföljdssystemet ärdet Lo inte fråga om här, utan det står ju fast. Jag blev verkligen förvånad Ändring i brottsbalnär justitieministern gav sken av att den som begått en grov stöld skulle — ken dömas till fängelse med detsamma. Det händer praktiskt taget aldrig. Jag påstår i stället att det vanliga är att vederbörande döms till skyddstillsyn — och som sagt inte bara en utan många gånger — innan det över huvud taget blir diskussion om fängelsestraff.
Herr talman! Jag tycker nog att det var en helt opåkallad bredsida från herr statsrådet mot folkpartiet. Jag fattade det så att statsrådet var ute i syfte att göra allmänpolitik av kriminalpolitiken i ganska oträngt mål. Hur kan det, statsrådet Geijer, vara reaktionärt — eller, som det sades, ett steg tillbaka — att helt följa propositionen? Lagtexten lämnas ju orörd, hänsynslöshetsbegreppet ersätter det stela, formella inbrottsrekvisitet. Det är ingen avvikande mening på den punkten. Det är ingen annan uppfattning än den i propositionen att hemfriden är skyddsobjektet. Departementschefen säger ju att den personliga integriteten och tryggheten mot störningar av vad som räknas till hemfriden bör komma i förgrunden. Om nu statsrådet menar att vi i utskottsmajoriteten har en annan tolkning av det begränsade begreppet hemfrid, så må jag säga att statsrådet tydligen inte längre står för formuleringen att den personliga integriteten bör komma i förgrunden. Det är just det som utskottet har tagit ad notam. Beträffande detta med båt, tält, hotellrum etc. är det ju uppenbart att dessa bostadsformer inte kan tolkas in i begreppet hemfridsbrott i dess ursprungliga, typiska form. Hur skulle man kunna skriva på annat sätt än vad som här har gjorts? Jag har svårt att tro att domstolarna med hänsyn till den skrivningen och med anknytning till hemfridsbegreppet kan komma till en annan brottsrubricering än vad som här är avsett och som alltså innebär att man i undantagsfall skall komma fram till rubriceringen grov stöld. Jag tycker också att det är en onödig provokation från herr statsrådets sida när han säger att vi är ute efter straffskärpning. Förvisso icke. Följer man bara ordalydelsen i lagtexten så innebär detta att ett stort antal fall kommer att medföra lägre straff. Men jag är inte helt säker på det, helt enkelt av det skälet att vad vi nu resonerar om är en brottsru I briceringsfråga. Ofta är det så att det inte spelar så stor roll om rubriceringen blir stöld eller grov stöld. Fru Kristensson har redan varit inne på detta. I båda fallen kan det nämligen bli fängelse. Vi vet att domstolarna håller sig ganska mycket till den lägre delen av strafflatituden. Som regel blir det dock — medge det herr statsråd! — skyddstillsyn och 201 Nr 43 villkorlig dom. När det gäller ungdomar blir det som regel social bar Torsdagen den — navård. 11 december 1975 Jag tror med andra ord att den farhåga som statsrådet här framfört —- att det helt skulle slå slint i domstolarna då det gäller tillämpningen Ändring i brottsbalav vad som här har skrivits av utskottsmajoriteten — är betydligt överken driven.
Herr talman! På s. 7 i betänkandet skriver utskottsmajoriteten att man i detta sammanhang vill ha in ”hemfridsbrott i dess mest typiska eller ursprungliga form”. Nu efteråt, sedan det här är tryckt och står som det står, börjar man tydligen känna sig litet ängslig och säger plötsligt här i kammaren att dit räknas naturligtvis inte båt — det är uppenbart —- och dit räknas inte tält eller gård. Vad är det mer som inte räknas dit och varför står inte det? Hur skall en domstol kunna veta detta? En domstol måste ju ändå hålla sig till vad som står i utskottsbetänkandet, och där står ”hemfridsbrott i dess mest typiska eller ursprungliga form”. Vilken domare som helst —- och säkerligen även herr Nyquist — kan slå upp i alla kommentarer och läsa att däri innefattas bl.a. hotellrum, båt, tält, annans gård, annans trädgård osv. Det går ju inte att nu efteråt i kammaren försöka klara sig ifrån detta —- jag tycker det är beklämmande — utan ni får väl ändå stå för vad ni har skrivit i majoritetsyttrandet.

Den som har satt sig in i den skillnad som föreligger mellan ”bostad” och ”hem” vet — och jag antar att landets domare vet detta — att ordet hem innebär ett trängre område än vad ordet bostad innebär. Jag påstår därför fortfarande, herr talman, att vi inom utskottsmajoriteten här har skrivit det klart och entydigt, och det har icke fördunklats av de inlägg som i debatten har gjorts av oss som talat för utskottsmajoritetens förslag. Sedan skulle jag, herr talman, vilja fråga: Menar herr justitieministern verkligen att inträngande i en sommarstuga skall anses vara ett bagatellbrott? Menar ni det? Och menar ni t.ex. att om någon — ett bud eller annan -— tar sig in i en bostad i ett i och för sig legitimt ärende men där passar på att stjäla en mängd saker, så är det också en bagatell? 202 Jag vore tacksam för ett svar på de här frågorna.
Nr 43 Herr talman! Det är ju på det sättet, som redan har förtydligats av utskottets ordförande, att man skiljer på ”hem” och ”bostad”. Hade det varit så, att det i texten bara hänvisats till att ”tillvägagångssättet = LL också innebär hemfridsbrott” och ingenting mer, så är det ganska uppen — Ändring i brottsbalbart att om man gått till lagboken och sett efter vad hemfridsbrott innebär, — ken så hade man sagt sig att det också gäller det vidsträckta begreppet bostad. Men just genom tillägget ”i dess mest typiska eller ursprungliga form” —- som väl annars blir ganska meningslöst, herr statsråd — för man bort hela det vidsträckta bostadsbegreppet med tält, med hotellrum, med gård, med ekonomilokaler osv. Det vore ju märkligt om man inte skulle kunna bli införstådd med den tolkningen vid domstolarna.

Fru Kristensson frågade om inbrott i sommarstugor, och därför kan jag kanske få erinra om att utskottet i våras behandlade motionen 1975:448 av herr Svanström, där han hemställde ”att riksdagen hos regeringen begär åtgärder för att stävja förekommande inbrottsverksamhet med åtföljande förstörelse i fritidshus”. I sitt i denna del enhälliga betänkande säger utskottet följande: ”Inte heller det i motionen 448 upptagna yrkandet om åtgärder för att stävja förekommande inbrottsverksamhet med åtföljande förstörelse i fritidshus synes ge anledning till någon åtgärd från riksdagens sida. Som motionären framhåller torde i många fall oförstånd och sensationslystnad vara orsak till det kriminella beteendet och åtskilligt vara att vinna genom information och upplysning, eventuellt genom en särskild kampanj. Utskottet, som finner att syftet bakom motionen är angeläget, förutsätter att frågan härom tas upp i det brottsförebyggande rådets informationsgrupp eller i annat lämpligt sammanhang.” Jag har för min del ingenting att erinra mot vad utskottet här skrivit.
Herr talman! Då kan jag självfallet bara beklaga om det blev så vid | utskottsbehandlingen — vilket jag inte känner till — att inte reservanterna i gott samarbete med utskottsmajoriteten i övrigt kunde klara ut om det förelåg tveksamhet. Jag vidhåller att det klart framgår att man gör skillnad mellan hem och bostad. Justitieministern läste här ur brotts 203 balken, och jag vill då läsa vad som står i utskottsmajoritetens skrivning, på s. 7. Där står: ”Särskilt intresse knyter sig till gärningar som består i att någon intränger och stjäl i annans hem,” — det står alltså inte bostad utan hem —- ” alltså fall där tillvägagångssättet också innebär hemfridsbrott i dess mest typiska och ursprungliga form.” Jag kan inte finna att det skrivna avser alla de exempel på bostad som är inneslutna i brottsbalkens vidsträckta bostadsbegrepp, dvs. tält, hotellrum osv.
Herr talman! Visst kan även en justitieminister bli trött så här sent på kvällen, men jag är förvånad över att ni citerar ur hemfridsbrottparagrafen och då läser upp precis vad jag sade som om det vore något nytt. Där använder man ju ordet bostad, och det är ett vidare begrepp än ordet hem, säger herr Geijer, det var precis det jag har sagt så många gånger. Sedan noterar jag att jag inte fick något klart besked av justitieministern om hur det var med sommarstugor och inträngande i en tom bostad, om det verkligen skall anses som bagateller. Om lagstiftarna ger sken av att sådant inte är mycket att bry sig om, så hjälper det väl inte med aldrig så många kampanjer.
Herr talman! Det hjälper kanske inte vad vi nu säger; positionerna är tydligen helt låsta. Men jag tackar ändå justitieministern för att han alldeles riktigt refererade vår kriminalpolitiska motion. Men en sak glömde justieministern, nämligen att vi också har motioner som handlar om värnandet om hemmen. Det hoppas jag inte glöms bort i detta sammanhang. Nu är det inte fråga om någon som helst straffskärpning i vårt förslag, och jag vill citera vad som står på s. 7 i utskottets betänkande, nämligen följande: ”Dylika tillgrepp bör alltså — oavsett om gärningen varit förbunden med inbrott — regelmässigt bedömas som grov stöld. Ställningstagandet bör dock som utskottet ovan framhållit alltid grundas på en allsidig bedömning av samtliga föreliggande förhållanden.” Genom att en allsidig bedömning skall ligga till grund vid brottsrubriceringen vid utdömandet av påföljden har man väl också skapat möjligheter för domstolarna att välja lämplig påföljd utan att för den skull alltid välja det hårdaste straffet. Det är inte heller det som är avsikten med förslaget. Men genom att klart säga ifrån att dessa brott i människors hem anses som mycket allvarligare och mera straffvärda än många andra brott klargör man samhällets inställning. Det kan man göra utan att för den skull ha fängelsestraff som den enda påföljden i alla tänkbara fall. Utskottsmajoritetens förslag kan också vara ett sätt för oss alla ansvariga beslutsfattare att inte enbart ställa upp på de avvikandes sida utan också på de drabbades. Det skulle helt säkert uppskattas av alla människor, som trots allt arbetar och håller vårt samhälle uppe, om vi någon gång låter dem få uppleva att samhället även står bakom dem.

Herr talman! I våras tillsatte regeringen en utredning som skulle göra en allmän översyn av rättshjälpssystemet. Enligt direktiven bör arbetet i första hand inriktas på att effektivisera de olika rättshjälpsformerna. Trots att denna utredning nu har börjat sitt arbete har regeringen — och detta tycker jag är mycket glädjande — framlagt en proposition med förslag till smärre justeringar i rättshjälpslagen. Man anser sig inte kunna vänta på utredningens slutgiltiga ställningstaganden. Förslagen gäller frågor om rättshjälpsnämnds sammansättning och beslutförhet, kostnaderna för expeditionsoch exekutionsavgift, ersättningsskyldighet för ränta på rättshjälpskostnad och beslut om upphörande av rättshjälp åt misstänkt i brottmål. Vidare föreslås att kostnaden för skiftesman vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad eller boskillnad skall kunna ersättas inom rättshjälpslagens ram. Detta är viktiga och riktiga reformförslag. Även om det inte framgår av justitieutskottets betänkande, och kanske inte heller av propositionen, kommer det här självfallet att röra sig om rätt stora kostnader. Rättshjälp är en viktig men också mycket dyrbar reform. Justitieutskottet har i stort sett varit enigt när utskottet har behandlat propositionen och de motioner som väckts med anledning av den. Vi föreslår sålunda med anledning av motioner att den nu arbetande utredningen också skall behandla frågan om rättshjälp åt näringsidkare. Då det gäller skiftesman vid bodelning har vi uttalat att vi har tagit intryck av motionerna och att det i en bodelningsfråga ibland kan vara så att en bemedlad part kan skaffa sig en alltför fördelaktig position, vilket kan leda till stötande resultat. Vi har därför föreslagit att också den frågan skall överlämnas till den nu verksamma utredningen. Men när det gäller motion 322 har jag, mina partikamrater och herr Lövenborg reserverat oss. Det är en mycket intressant motion, som behandlar frågan, om man kan få rättshjälp för angelägenheter som skall prövas utomlands. Motionärerna nämner särskilt europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna. Motionärerna visar på att möjligheterna till sådan rättshjälp är ganska begränsade. Utskottet har funnit att möjligheterna icke är fullt så begränsade som motionärerna föreställer sig. Det finns vissa möjligheter att få rättshjälp för sådana ärenden. Svenska staten kan också ge hjälp via mellanfolkliga instanser. Utskottet har inte tillstyrkt motionärernas krav att riksdagen omedelbart skall uttala att särskilda skäl inte skall behöva anföras för att rättshjälp skall kunna beviljas i sådana fall. Utskottsmajoriteten vill föra även denna fråga till den nu arbetande utredningen. Vi finner för vår del att den här frågan inte har varit föremål för någon diskussion alls när man tidigare har talat om rättshjälpsärenden. Det är en alldeles ny fråga, och vi tror inte att den nu sittande utredningen hinner ta itu med den med tanke på de tilläggsuppgifter som utskottet föreslår. Vi vet inte heller om det är alldeles nödvändigt att frågan utreds nu. Vi finner det dock angeläget att frågan följs med uppmärksamhet och att erforderliga åtgärder kommer att initieras av centralmyndigheten för rättshjälpen och av regeringens kansli om utvecklingen ger anledning därtill.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

Herr talman! I justitieutskottets betänkande behandlas motionen 1975:1110 med mig som första namn. Den väcktes under den allmänna motionstiden och påyrkar att riksdagen hos regeringen begär sådan ändring i lagen om sluten psykiatrisk vård i vissa fall att envar som blir föremål för intagning enligt denna lag alltid tillförsäkras ett kompetent juridiskt biträde som har att företräda den intagnes partsintresse. Vi har påpekat i motionen att det här rör sig om människor som intagits för vård mot sin egen vilja och att dessa människor inte kan antagas vara rättskapabla. Vi har också påpekat att det gäller mycket känsliga frågor, där människor kan komma i kläm om deras intresse inte tillvaratas på ett godtagbart sätt. Om så skall kunna ske måste varje person som intas för vård tillförsäkras kvalificerad juridisk hjälp och en hjälp som baserar sig på den intagnes partsintresse. I intagningsoch vårdsammanhangen anser vi det särskilt viktigt att vårdintygen noga granskas. Som vi ser det kan inte vårdintyg få utfärdas av läkare som inte har verklig kompetens och erfarenhet på det område varom det här är fråga. Det måste också kontrolleras och noga tillses att intyget verkligen utfärdas i anslutning till intagning och att den person för vilken intyget utfärdats verkligen också blivit undersökt på föreskrivet sätt. Det kan synas självklart att så alltid skall ske, men tyvärr kan det ges exempel på motsatsen. Får den intagne alltid juridiskt biträde borde sådana undantagsfall kunna helt undanröjas. Motionen har fått en välvillig behandling i utskottets skrivning, så välvillig att vår representant i utskottet inte funnit anledning att reservera sig. Jag är också personligen av den meningen att en reservation till den föreliggande skrivningen skulle vara en överloppsgärning. Utskottet uttalar förståelse för de synpunkter som framförts i motionen. Det sägs visserligen, i anslutning till behandlningen av en annan motion, att utskottet inte anser sig kunna förorda en ordning, enligt vilken den enskilde tillförsäkras en ovillkorlig rätt till offentligt biträde i ärenden där han är eller kan bli berövad friheten. Man förordar i stället en vidare tillämpning av gällande bestämmelser om rättshjälp. I sin skrivning uttalar utskottet samma mening som motionärerna i vad gäller de människor som tvångsmässigt intagits för sluten psykiatrisk vård. Man säger att det här gäller personer som ofta kan ha särskilda svårigheter att ta till vara sin rätt. Utskottet utgår från att den fråga som aktualiserats i motionen kommer att förutsättningslöst övervägas av utredningen för en allmän översyn av rättshjälpssystemet. På denna formella grund avstyrks motionen. Herr talman! Motionens yrkande berör kanske inte så många människor här i landet, men de människor det gäller kan knappast tillvarata sin rätt själva. Även om motionen nu avslås så har en viktig fråga för en minoritet i samhället förts in i fokus och uppmärksammats. Motionärernas förhoppning, som också delas av utskottet, är att den pågående utredningen snarast skall presentera förslag till en godtagbar lösning av det i motionen aktualiserade problemet. Jag har således inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan på denna punkt.

Herr talman! Den nya rättshjälpslagen har varit i kraft sedan den 1 juli 1973, alltså i det närmaste två och ett halvt år. Vi var väl alla av den uppfattningen när vi tog beslutet 1972 att reformen inte var fulländad. En stor minoritet av denna kammares ledamöter ville redan från början ha med ytterligare en grupp som skulle kunna vara betjänt av systemet, nämligen näringsidkarna — de mindre företagarna. Vidare hade vi väl, oavsett politisk tillhörighet, den uppfattningen att rättshjälpslagen skulle få verka en tid för att eventuella kantigheter i systemet skulle få tillfälle att yppa sig och därefter rättas till. Det var med andra ord svårt att få denna relativt stora reform att fungera till alla delar redan från starten. Detta besannades också. Ja, redan på våren innan lagen skulle träda i kraft kom en proposition om viss utvidgning av lagen. Enligt denna skulle rättshjälp kunna lämnas i större omfattning på förvaltningsområdet, vilket angår den personliga rörelsefriheten eller integriteten, huvudsakligen inom mentalsjukvården, nykterhetsvården, barnavården och kriminalvården samt på utlänningslagstiftningens område. Önskemål i propositionens riktning hade framkommit inte minst från riksdagen. I fjol gjordes också ändringar i lagen. Mot bakgrund av erfarenheter som då efter knappt ett år redan vunnits av systemets tillämpning fann man redan otympligheter som borde rättas till. Då gällde det den stora arbetsbalansen och dröjsmålet med behandlingen av ärenden hos vissa rättshjälpsnämnder. Man gav den gången rättshjälpsnämnderna ökad kapacitet genom att indela nämnderna i avdelningar. Vidare rättades det till en blotta i systemet, som vi inte hade tänkt på när vi antog lagen 1972. Det var högst olämpligt att ha det så ordnat att endast kostnad som uppkommit efter det att beslut om allmän rättshjälp meddelats skulle ersättas av allmänna medel. Detta ledde till olägenheter av skilda slag i den praktiska tillämpningen. Men detta rättade vi till i fjol och sade då att biträdeskostnad som uppkommit före ansökningen skall betalas, om ansökningen gjorts utan oskäligt dröjsmål. Det är enligt mitt förmenande inte så egendomligt att en reform, när den tillämpats en tid, framträder med vissa brister, men vad som är viktigt då är att man rättar till dem så fort som möjligt. Jag vill också påstå att regeringen här varit föredömligt snabb att komma med förändringar som tagit bort dessa kantigheter. Vidare kan man inte heller ha invändningar mot att rättshjälpslagen utvidgas successivt efter råd och lägenhet. I dag kommer riksdagen att besluta om en ytterligare utvidgning av lagen. Jag hälsar detta med tillfredsställelse. Vid flera tillfällen har det framkommit önskemål från enskilda motionärer att rättshjälp bör ges för skiftesman vid bodelning. Redan vid rättshjälpsreformens tillkomst 1972 fanns motionskrav på detta. Justitieutskottet har också vid tidigare tillfällen framhållit angelägenheten av att frågan om en tillfredsställande reglering av kostnadsansvaret för särskilt utsedd skiftesman bringas till en snar lösning. I anledning av det lagförslag vi i dag behandlar har det väckts motioner, där man menar att departementschefen är alltför restriktiv i sin bedömning när det gäller möjligheten att erhålla biträdeshjälp. I propositionen sägs t.ex. att rättshjälp i bodelningsfråga inte regelmässigt kan få omfatta både förmånen av skiftesman och förmånen av biträde åt en eller båda makarna. Vidare framhålls att en rimlig avvägning mellan rättsskyddsintresset och kostnaderna måste göras, och därvid bör bistånd genom skiftesman prioriteras. Naturligtvis måste kostnadsaspekter för samhällets åtagande på rättshjälpsområdet tas in i bilden. Det råder ingen tvekan om det. Men också rättssäkerheten måste prioriteras. Vi skall ha klart för oss att bodelningar numera som regel är mera komplicerade än tidigare. Motionärernas uppfattning att skiftesman och biträde kompletterar varandra är naturligtvis riktig.

Samtidigt är utskottet införstått med att samhället tar på sig kostnader i och med denna utvidgning av rättshjälpslagen, varför vi i ett inledande skede bör godtaga departementschefens bedömning. Den utredning som tillsatts på rättshjälpsområdet bör överväga utskottets principiella uppfattning och förslag framläggas till riksdagen utan dröjsmål. Det lagförslag vi i dag behandlar tar också upp delegationsrätten inom rättshjälpsnämnderna. Vi delar här departementschefens uppfattning att delegation av beslutanderätten bör kunna komma i fråga i större omfattning än hittills. Vad vi understryker är däremot att rättsbildad personal i möjligaste mån skall ifrågakomma eller som vi säger: ”Av rättssäkerhetsskäl bör vid behörighetsreglernas utformning beaktas angelägenheten av att icke rättsbildad personal tilläggs rätt att avslå ansökan eller framställning enbart där saken är uppenbar.

Såsom fröken Mattson har påpekat har socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna inte velat gå med på detta. Men jag tycker att den utredning som är tillsatt gott kan överväga även dessa frågor. I början av mitt inlägg här underströk jag regeringens snabba insatser att komma med förslag som tar bort kantigheterna i rättshjälpsreformen. Men på ett område har man inte varit lyhörd att rätta till en uppenbar orättvisa i systemet, nämligen när det gäller att ge näringsidkare en rejäl chans att få del av systemets förmåner. Vi kanske minns att i departementspromemorian som låg till grund för lagen angavs att ”synnerliga skäl” skulle föreligga om en företagare skulle erhålla rättshjälp. Efter stark kritik från remissorganen ändrade statsrådet förutsättningarna för att företag skulle erhålla rättshjälp genom att i propositionen ange att ”särskilda skäl” skulle föreligga. Det har varit en uppmjukning i skrivningen, som i det praktiska handlandet har haft noll eller intet värde. Ur tillämpningsföreskrifterna vill jag citera följande: ”Enligt 8 § första stycket 3 får allmän rättshjälp inte lämnas näringsidkare i angelägenhet som har samband med hans näringsverksamhet. Undantag görs dock från denna regel om särskilda skäl föreligger för rättshjälp med hänsyn till näringsidkarens ekonomiska förhållanden eller sakens beskaffenhet.” Vidare krävs att näringsidkaren i stort sett är i samma ekonomiska situation som en löntagare i de lägre inkomstklasserna. Det kan tyckas att det finns vissa möjligheter för mindre företagare att få rättshjälp, men det har visat sig att så inte är fallet. Låt mig ta några exempel. Verkstadsägaren med en anställd har byggt om sin lilla verkstad. Ett fel i byggnadens konstruktion uppdagas. Verkstadsägaren kräver byggmästaren på ersättning och vill ha rättshjälp för att driva processen. Han blir nekad med anledning av att företagets verksamhet är av för stor omfattning. Jag anser detta orättvist. Två entreprenörer i grävmaskinsresp. åkeribranschen är i konflikt med en kommun om arbeten som de har utfört. De vägras rättshjälp därför att de anses ha för stor omsättning. De har en omsättning på 150 000 kr., men man räknar inte med att de har utgifter för 120 000 kr. och att den egentliga inkomsten att leva på med familj är 30 000 kr. Lever inte de här båda egenföretagarna under samma ekonomiska förhållanden som löntagare i de lägre inkomstklasserna? En byrådirektör har skaffat sig en jordbruksfastighet för fritidsändamål. Han har kommit i konflikt med en granne om en ägogräns. Han får rättshjälp därför att han har ingen inkomst från jordbruksföretaget. Grannen som han processar med är lantbrukare. De båda jordbruken är lika stora. Grannen söker också rättshjälp, men han har sin egentliga inkomst från jordbruksfastigheten, och därför får han avslag på sin ansökan. Herr talman! Här finns uppenbara orättvisor, som snarast bör rättas till. Vi har motionerat år från år om detta från oppositionen, inte minst från centerpartiet. I år skriver ett enigt utskott: ”En tillfredsställande lösning av spörsmålet är enligt utskottets mening i själva verket så angelägen, att utskottet anser sig böra förorda att frågan behandlas av utredningen med förtur. Vad utskottet sålunda uttalat ——-—- bör ges regeringen till känna.” Som jag ser det, är det en skam för vårt rättssamhälle att näringsidkare missgynnas i det här sammanhanget. Jag sätter min lit till en av utskottets socialdemokratiska ledamöter, herr Larfors, som sitter i den åberopade utredningen.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

Herr talman! Det är med en viss tveksamhet som jag går upp i talarstolen efter att ha hört justitieministern i det förra ärendet säga att det saknar all betydelse vad vi här i kammaren säger när det gäller uttolkning av lagstiftningen. Jag har ändå bestämt mig för att säga några ord, eftersom jag inte är alldeles säker på att justitieministern har rätt. Tvärtom är jag övertygad om att han har fel i det påstående som han gjorde här med sådan aplomb vid två olika tillfällen. Herr Winbergs och min motion om vidgade möjligheter för rättshjälp när det gäller ärenden som handläggs inför Europakommissionen för de mänskliga rättigheterna har mottagits välvilligt. Jag har likväl några kommentarer jag skulle vilja komma med. Jag tror att man åtminstone på vissa håll inte riktigt har bedömt hur angeläget detta ärende är.

När man tar del av utskottets uppgifter om antalet behandlade fall under 1970-talet kan man ju säga sig att detta inte är något större problem. Det kommer väl inte heller att bli så många fler om man skulle vidga möjligheterna till rättshjälp. Nu har utskottet — både majoritet och minoritet — varit enigt på en punkt, nämligen att herr Winberg och jag varit onödigt pessimistiska i vår motion. Utskottet skriver att det inte är så besvärligt som vi förmodar. Men hur vet utskottet detta? Den lagstiftning vi har ger inte särskilt mycket underlag för utskottets påstående. Herr Johansson i Växjö och jag, som har arbetat några år i domstolsväsendets besvärsnämnd, vet hur restriktiv man är när det gäller rättshjälp i frågor som handläggs utomlands. Dessutom kan jag inte erinra mig att vi hittills haft ett enda fall där det har varit fråga om rättshjälp när det gäller Europakonventionen, så det finns ingen praxis att bygga på heller. I den socialdemokratiska reservationen säger man att det inte heller i praktiken varit några bekymmer. Det är riktigt, men skall man vänta tills man får bekymmer? Varför skall lagstiftaren försätta dem som sitter i domstolsverkets besvärsnämnd i den situationen att de får sitta med ett ärende där deras hjärta och förstånd säger att de borde bevilja rättshjälp, medan deras laglydnad säger att bestämmelserna inte ger möjlighet till detta? Detta är ingen uppmålad situation. Herr Johansson kan vitsorda när det gäller rättshjälp utomlands att vi flera gånger tyckt att vi skulle vilja ge denna rättshjälp, men vi har inte kunnat göra det. Det kan ha varit frågan om verkligt ömmande fall, folk som varit på tjänsteresor utomlands och blivit påkörda och skadade av bilar. Vi kan inte hjälpa dem från vårt land, med den rättshjälp som vi har, att föra en process eller få ut det skadestånd de skulle vara berättigade till. Det finns flera ömmande fall av det slaget och det förvånar mig att det inte trängt igenom till socialdemokraterna. Här finns verkligen ett område som man behöver se över. Jag beklagar därför den hårda ståndpunkt de intar. Herr talman! Jag sade inledningsvis att vår motion blivit välvilligt behandlad. Det medför att jag inte skall framställa något annat yrkande än om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag kanske kunde nöjt mig med att instämma i vad herr Johansson i Växjö och herr Lidgard anfört angående rättshjälpen. Men jag har begärt ordet för att jag jämväl något vill kommentera den motion som jag väckt i denna kammare. I den begär jag att regeringen skall lägga fram förslag om täckning med allmänna medel helt eller delvis av motpartskostnad i rättegång. Det är stötande, herr talman, inte minst ur rättvisesynpunkt att en vinnande part skall kunna vidkännas motpartens rättegångskostnader då motparten — den s.k. förlorande parten — saknar möjlighet att betala rättegångskostnaden. Nog kan det synas ganska orimligt att den vinnande parten i vissa fall — trots att han vunnit målet —- förutom dryga egna kostnader också kan få vidkännas motpartens rättegångskostnader! Utskottet har utan att direkt ta ställning till själva sakfrågan varit positivt till tanken att berörda spörsmål bör följas med uppmärksamhet och anser att frågan bör prövas ur skilda aspekter. Dock anser utskottet att frågan bör prövas förutsättningslöst. Och detta har jag ingen anledning att motsätta mig. Inom parentes sagt anser jag att allt utredningsarbete bör ske förutsättningslöst. Med den behandling som min motion fått röna har jag inte anledning att mera utförligt kommentera de synpunkter som jag anser bör ligga till grund för ett ställningstagande till frågan om utvidgning av rättshjälpen till att omfatta även motpartens rättegångskostnader, så att den vinnande parten ej behöver vidkännas dessa kostnader. Jag vill, herr talman, i all korthet deklarera att jag helt ansluter mig till de synpunkter som utskottet anfört och till utskottsledamöternas ställningstagande till min motion, som innebär ett tillkännagivande till regeringen. Samtidigt vill jag dock uttala den förhoppningen att utskottets tillkännagivande skall seriöst prövas av regeringen och att regeringens ställningstagande skall leda till ett förverkligande av de tankar som jag framfört i min motion nr 19. Jag har med det sagda, herr talman, velat markera inte bara att jag tillmäter denna fråga principiell betydelse, den är också en rättvisefråga som man inte kan nonchalera.

Herr talman! Herr Gillström har frågat om jag avser ta initiativ som syftar till gruvdrift i Baståsen. Frågan har ställts mot bakgrund av sysselsättningsproblemen i norra delen av Gävleborgs län, dvs. Hälsingland. De senaste undersökningarna inom Baståsens gruvfält gjordes under perioden 1930-1960. Bl.a. har Boliden AB här sökt efter koppar och guld. Möjlighet att bryta befintliga malmtillgångar inom Baståsfältet har, som herr Gillström anför, diskuterats sedan länge men diskussionerna har inte mynnat ut i konkreta förslag. Skälet härtill är helt enkelt att det inte är sannolikt att det finns brytvärda malmkvantiteter i bergytan eller på måttligt djup under denna. Visserligen har en del analyser visat på höga blyhalter, men det har i dessa fall inte rört sig om representativa urval utan om material ur enstaka prover. Inom området finns i dag tre utmål, dvs. rättigheter att bryta och tillgodogöra sig inmutningsbara mineral. Dessa ägs av Gränsfors gruvförening u. p. a. Enligt vad jag har inhämtat har utmålsinnehavaren i dag inte några konkreta planer på att ta upp gruvdrift. Några prospekteringsinsatser inom området planeras inte heller f.n. av Boliden AB. Nämnden för statens gruvegendom, som svarar för huvuddelen av den statliga prospektering efter malm som utförs av Sveriges geologiska undersökning, koncentrerar f. n. sina ansträngningar på mer löftesrika fyndigheter. Några initiativ från min sida i syfte att få till stånd gruvdrift i Baståsfältet är därför f.n. inte aktuella.
Herr talman! Den här frågan skall ses mot bakgrund av de sysselsättningssvårigheter som finns i norra delen av Gävleborgs län. Av en tillfällighet uppmärksammas i dag båda de kommuner det framför allt gäller, nämligen Ljusdal och Nordanstig. Under dagen har de socialdemokratiska organisationerna i Gävleborgs län gjort en uppvaktning för arbetsmarknadsministern angående Ljusdal, och här i kammaren besvarar herr industriministern frågan, om han avser att ta initiativ som syftar till gruvdrift i Baståsen, Nordanstigs kommun. Jag tackar för det lämnade svaret, även om det inte var så positivt som jag och befolkningen i kommunen hade hoppats. Det gäller att pröva alla uppslag till nya sysselsättningsmöjligheter, och det här är ett område som sedan femtiotalet år tillbaka undersökts för eventuell gruvdrift. Ca 100 000 kr. har privatpersoner lagt ned här under årens lopp, men de förmår förmodligen inte ytterligare fortsätta dessa satsningar. Enligt uppgift har SGU inte gjort annat i detta område än en kartläggning i samband med att malmförande områden förtecknats. Det kostar ca 3 miljoner att anlägga en gruva i våra dagar och ungefär 3 kr. per ton att göra en undersökning, vilket SGU alltså inte gjort här. Bolidenbolaget däremot har tidigare undersökt området och funnit fyndigheter i små gångar — några hundra ton totalt. Men halten av svavelkis plus koppar utgör totalt bara 0,20-0,22 26 och i dagens läge bör det vara minst 4 4 eller mycket stora fyndigheter för att brytning skall vara lönsam. Intressant är emellertid uppgiften att man längre västerut, i Ramsjö, funnit 260 000 ton guldförande malm. Ur vårt läns synpunkt är detta synnerligen glädjande, eftersom området ligger i Ljusdals kommun — den andra av de två kommunerna med sysselsättningssvårigheter. Det är troligt att man kan finna flera förekomster i bältet från havet över Nordanstig och Ljusdal. Det vore ändå önskvärt om SGU kunde ges i uppdrag att undersöka hela området och inte bara den del som hittills studerats i Baståsen. Är herr industriministern beredd att ge SGU ett sådant uppdrag för att slutgiltigt avgöra om detta område i dagens läge har något intresse? Enligt geologerna kan ju i framtiden områden med lågprocentig malm bli brytvärda, men den här kommunen behöver insatser nu för att klara befolkningsutvecklingen. Kommunen kommer nämligen enligt prognosen att minska sin befolkning oroväckande, och inkomstutvecklingen i den här kommunen är sämre än i andra. Kommunen har dessutom Gävleborgs läns lägsta tätortsoch verksamhetsgrad och har från 1965 till 1970 förlorat ca 870 arbetstillfällen. Det är därför naturligt att massmedia i området uppmärksammat den här frågan på ett positivt sätt — dock på ett undantag när, och det gäller ortens dominerande tidning. Den förlöjligar hela denna sysselsättningsfråga. Det borde i stället för en centerpartistisk tidning som stöder — hoppas jag — centerns målsättning om 400 000 nya jobb vara angeläget att intressera statsmakterna för de här fyndigheterna och kanske skapa några av dessa jobb i ett område som verkligen behöver dem.
Låt mig säga att en mera allmän inventering av mineraltillgångarna i landet är aktuell och att i det sammanhanget de fyndigheter som herr Gillström har talat om kan bli uppmärksammade.
Herr talman! Jag har haft tillfälle att tala med en erfaren prospekterare så sent som i kväll. Man menar att det behövs förnyade kunskaper på grund av att det varit ombyten av personal. En ny prospektering för området i fråga borde göras. Det finns också numera en ny metodik och nya instrument. Detta gör att personen som jag talade med anser att det vore möjligt att få ett säkrare underlag för bedömningen, men i så fall behövs det kartor av en annan storleksordning än nu. Dessutom tror jag att vi i en framtid kommer att behöva ta till vara även de allra minsta fyndigheterna, eftersom mineraltillgångarna kommer att sina.